Fru talman! Det ställdes en rad intressanta frågor här. Jag har också några frågor att ställa till Miljöpartiet och Annika Nordgren. Det har skapats en viss form av rädsla eller misstänksamhet. Vad är det för intressen som man kan vilja slå vakt om? undrar man. Jag tror inte att man behöver vara så ängslig för detta. EU består faktiskt av 15 nationer. Det är det som är EU. Varje nation har sina intressen. Det är mycket naturligt att en nation har sina intressen. I Sverige har vi vår säkerhetspolitik. Jag kan nämna några andra: mänskliga rättigheter, fred och demokrati exempelvis. Det kan vara värdefullt att slå vakt om detta. Jag skall ställa de frågor som jag ställde till Birger Schlaug igen. Han bad mig vänta ett par tre timmar för att få svar på dem. Vill Miljöpartiet att Sverige skall delta i Petersbergsuppgifterna, som handlar om mänskliga rättigheter och freds och katastrofinsatser i och kring Europa? Det var den ena frågan. Den andra frågan är: På vilka områden där det inte finns veto redan i dag vill Miljöpartiet ha veto?
Fru talman! Jag är glad att Holger Gustafsson har väntat i tre timmar för att få höra mitt svar. Det känns naturligtvis trevligt. Holger Gustafsson talade om de gemensamma intressena, som man inte behöver vara orolig för eftersom medlemsnationerna är demokratiska osv. Men visst kan det vara så att man har olika intressen i de olika länderna? Visst kan medborgarna i de olika länderna komma fram till olika saker? Det kanske finns ett slags fundamental gemensam syn på mänskliga rättigheter, men visst finns det mycket annat som man kan vara oense om och som man vill ändra i allmänna val i de olika länderna? Men här skall man ju tala med en röst i internationella forum. Detta skall EU-länderna göra gemensamt. Vi har sett att uppträdandet inte har varit så konvergent hittills, men nu slås det fast i Amsterdamfördraget att det skall vara så. Här pekar man med hela handen. Detta är jag orolig för. Jag tycker att det är människorna i de olika länderna som skall slå fast vilka de gemensamma intressena är. Det är så man förankrar en demokratisk utveckling och det är så man förankrar grundvärden som i några fall kanske är någorlunda gemensamma och som man vill försvara. Jag menar då naturligtvis inte att man skall försvara dem med militära medel, utan att man någonstans i sina hjärtan skall försvara det man vill med samhällsutvecklingen. Nästa fråga handlade om ifall Sverige skall delta i Petersbergsuppgifterna. Vi i Miljöpartiet säger att Sverige skall delta i fredsbevarande insatser i FN-regi eller under OSSE. Vi tycker att det är synd att man splittrar resurser som behövs för att med de här olika bokstavskombinationerna främja en utveckling som inte leder till konflikter. Det är inom FN och OSSE som detta skall ske. Det är den syn som vi har och som vi vill driva väldigt hårt. Vi överger inte den, vilket tyvärr många andra partier i Sveriges riksdag har gjort. Man pratar vackert och mycket om FN och OSSE, och sedan är man beredd att lägga pengar, resurser och tid på att bygga upp en annan organisation som nu skall försvara EU:s gemensamma intressen.
Fru talman! Jag tillbringade tre veckor i FN under förra hösten, dvs. 1997. Då fick jag bl.a. lära mig att FN är mycket mån om regionala organisationer som EU. FN klarar nämligen inte av uppgiften att vara global själv, utan behöver den här typen av organisationer som klarar av sina områden på ett självständigare sätt. Jag tror att det är att kräva litet för mycket, både hängslen och livrem, när man är så bekymrad för EU som Annika Nordgren gett sken av att vara. Vad kan vi egentligen få för säkerhet och trygghet? EU består ändå av de länder i världen som är äldst och som har mest traditioner av demokrati och mänskliga rättigheter. Det är betydligt mer genuint än FN exempelvis, som är betydligt mer heterogent. Är det ändå inte så att man i Miljöpartiet till varje pris skall hitta andra organisationer därför att man inte kan acceptera EU och har bestämt sig för att vara emot detta? Då duger naturligtvis alla andra organisationer. Jag har ingen kritik mot dem, men EU samarbetar ju i högsta grad med FN. FN ses inte som något alternativ. Miljöpartiet vill i varje steg vända sig ifrån EU för att kunna vara negativt. Varje annat samarbete, nordiskt samarbete, FN-samarbete, OSSE samarbete - ja, allt går bra. Men icke EU. Varför?
Fru talman! Holger Gustafsson pratar om att hitta andra organisationer bara för att man inte tycker om EU. Jag vet inte om Miljöpartiet har hittat FN precis. FN har väl i så fall hittat Miljöpartiet, eftersom FN har funnits väldigt mycket längre än vad både jag och Holger Gustafsson, förmodar jag, har varit i politiken. FN har också funnits mycket längre än vad EU har funnits i den form som finns i dag och med den utveckling EU har tagit i och med Amsterdamfördraget. Jag vet alltså inte om man kan säga att Miljöpartiet har hittat FN. Miljöpartiet vill vara med och utveckla, reformera och stödja FN som ett globalt forum där man kan diskutera de stora överlevnadsfrågorna, nämligen fred och socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Jag tycker att det är synd att man splittrar resurserna. Jag tycker att det är en ganska naiv syn som Holger Gustafsson ger uttryck för. Det är väl bra med Petersbergsuppgifter inom EU eftersom man med dessa kan bidra till att lösa konflikter osv. Men är Holger Gustafsson så säker på att det kommer att stanna därvid när man bygger upp den här funktionen inom den europeiska unionen? Man talar ju hela tiden om att man vill ha ett utökat samarbete inom vapenområdet. Man har t.ex. diskuterat ett gemensamt Försvarets materielverk. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man går i en klar riktning mot någon form av gemensamt försvar, vilket också står ganska klart uttryckt i Amsterdamfördraget. Vi är inte där i dag, och det har vi både glatt oss åt och beklagat från olika håll i kammaren. Men nog måste man försöka läsa texterna så som de ser ut, och höra på de debatter som har förts inte minst i EU-parlamentet, där Holger Gustafsson har varit ledamot. Där kan man ganska rejält lyssna sig till i vilken riktning det hela går. Nej, satsa på FN och OSSE! Satsa inte vare sig resurser, tid eller engagemang på andra organisationer som skall försvara någonting så odefinierat som EU:s gemensamma intressen. Det är jag rädd för, och det är jag glad för att jag är, eftersom det ger mig bra förutsättningar att fortsätta debattera frågan, och inte bara le och tro att det nog går bra till slut.

Fru talman! Vad är Amsterdamfördraget? Det finns ett populärt frågeprogram i TV där frågan är svaret. Jag tror att väldigt många människor i Sverige i dag ställer frågan rätt, men väldigt få vet i själva verket vad Amsterdamfördraget är. Har man lyssnat på debatten här i dag i kammaren - den har pågått i 7 1⁄2 timme nu - är jag tyvärr inte säker på att man har blivit särskilt mycket klokare. Beskrivningarna av det nya fördraget går så oerhört vitt isär. T.o.m om man lyssnar på landets främsta företrädare på utrikesområdet, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, blir lyssnaren inte riktigt klok på innehållet och storheten i fördraget. Amsterdamfördraget är den nya ryggraden i EU samarbetet, sade utrikesministern i sitt inlägg här på förmiddagen. I går kväll sade hon i TV att det mest handlar om praktiska åtgärder för att kunna hantera frågor på ett effektivare sätt i Europasamarbetet. Amsterdamfördraget är den nya grundlagen, och en grundlag kan inte tillämpas selektivt. Jag skulle gärna vilja lyfta fram en del fina målsättningar i det nya fördraget. Principen om en hållbar utveckling skall bli ett grundläggande mål för EU. Det låter jättefint. Öppenhet blir ett övergripande mål för EU. Tankarna går till den svenska offentlighetsprincipen, och den tycker väl både vi som politiker och allmänheten bra om. Jämställdhet mellan män och kvinnor blir en grundprincip, står det i texterna. Det är jättefint. Det tror jag också att väldigt många ställer upp på. Det här låter bra för de flesta av oss här i Sverige, och det borde kunna vara en god grund för att säga ja och amen till fördraget. Bekymret är dock att man, om man skrapar litet på ytan på de fina formuleringarna, ser att de är villkorade, att det ännu inte är bestämt hur de skall tillämpas eller att det på annat sätt är osäkert vad de i praktiken kommer att innebära. Det gäller framför allt det som många talare före mig varit inne på här, nämligen att EU utvecklas alltmer mot centralism. Jag har inte följt alla delar av debatten, men det är betecknande att ingen från regeringssidan eller någon av de som förordat ett ja från talarstolen såvitt jag har kunnat notera har kunnat ge ett besked. Var går gränsen för er del för hur långt överstatlighet får gå? Det har efterlysts av Margit Gennser och av Kurt Ove Johansson. Ingen har svarat, såvitt jag har kunnat notera. Det skulle vara värdefullt att få de svaren i något replikskifte eller av någon återstående talare. Det blir inget Europas förenta stater. Det försäkras nu från olika håll att EU inte blir någon federation. Men ge då också ett besked om var smärtgränsen går för er del när det gäller att överlåta alltmer av beslutanderätt till EU. För min del känner jag en betydande skepsis när EU eftersträvar kontroll över så centrala områden som valuta, militär och polis. För min del känner jag en betydande skepsis när majoritetsbeslut införs på en rad nya områden som forskning, tull, dataskydd, offentlighet, hälsopolitik, arbetslöshet, jämställdhet och sociala frågor. Det mellanstatliga beslutsfattandet med vetorätt ersätts med majoritetsbeslut, vilket i praktiken innebär att makt överförs från de nationella parlamenten till unionen - från Sveriges riksdag till unionsorganen. För min del känner jag en betydande skepsis när EU-rätten alltid är överordnad nationell lag och grundlag. För min del känner jag en betydande skepsis när Jag skulle vilja fråga de som hävdar att det nya fördraget - Magnus Johansson sitter här och kan kanske svara - inte driver mot mer överstatlighet och federation. Jag har här redovisat en rad områden där beslutanderätt överlåts till EU-nivå. Finns det något exempel i det nya fördraget där beslutanderätten återförs till Sveriges riksdag eller något annat av de nationella parlamenten? Det räcker. Jag har nämnt många exempel åt andra hållet. Fru talman! Mer än 50 miljoner kronor kostar det svenska medlemskapet i EU varje dag. Det blir ca 20 miljarder på ett år. Knappt hälften kommer tillbaka i form av projektstöd, regionalstöd, jordbruksstöd m.m. En del tycker att detta är motiverade pengar. Många tycker att miljarderna till EU nog kunde användas effektivare och bättre direkt här i Sverige, särskilt som vi förlorar hälften av pengarna genom att gå omvägen via Bryssel och den gigantiska byråkrati som administrerar det hela. Det är inte att undra på att det går tungt för EU förespråkarna och EU-entusiasterna här i Sverige. Visserligen lyckades man med lock och pock och 20 gånger större ekonomiska resurser i ja-kampanjen få svenska folket att med knapp marginal säga ja till EU i folkomröstningen i november 1994, men sedan dess har det inte gått riktigt så bra. Det är t.o.m. så att svenska folket enligt ett flertal undersökningar är det mest EU-kritiska av alla folk i medlemsländerna i dag. I dag skulle mer än 60 % av svenska folket rösta nej. Trots den starkt EU-kritiska opinionen i Sverige beslutar ändå sannolikt riksdagen i dag att ytterligare fördjupa bindningarna till EU. Genom att godkänna EU:s nya grundlag Amsterdamfördraget överlämnas mera makt till EU-systemet, medan Sverige inte på en enda punkt får tillbaka beslutanderätt - om nu någon inte kan motbevisa mig på den punkten här i kammaren. Nog är det en rejäl provokation mot svenska folket att gå vidare på EU-vägen på detta sätt, utan att folket får chansen att säga sitt efter mer än tre års erfarenhet av medlemskapet. Inte nog med det: Sverige skall vara först av alla länder i unionen att godkänna fördraget, trots att vi egentligen har gott om tid på oss. I Danmark, Irland och Portugal är förståelsen för dessa krav större. Där är demokratin mera utvecklad på denna punkt, för där får folket rösta. Men i Sverige är EU-entusiasterna tydligen så medvetna om den EU kritiska opinionen att man inte riktigt vågar ge folket chansen att säga sitt. Man vågar inte ens vänta till höstens val, som ju dessutom är ett personval, och låta frågan diskuteras inför ett allmänt val. Fru talman! Den som önskar att medlemsstaterna i Europeiska unionen skall bli alltmer av delstater i en federal stat skall självfallet säga ja till Amsterdamfördraget. Den som däremot eftersträvar ett Europa där självständiga stater nära samarbetar med varandra i ömsesidigt förtroende och ömsesidig respekt har all anledning att säga klart nej i dag här i kammaren till det nya fördraget.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 Jag, Birgitta Hambraeus och Rigmor Ahlstedt har en gemensam motion. Roland Larsson och Erik Arthur Egervärn har också en motion på detta område.

Fru talman! Som Sven Bergström mycket riktigt påpekade inleddes debatten för sju timmar och 40 minuter sedan. Sedan dess har den handlat om precis de frågor som Sven Bergström nu ställer ytterligare en gång. Det handlar om överstatligheten. Jag kan börja med att svara på frågan om det finns några områden där man återför beslutsmakt till de nationella parlamenten. Det är nog en riktig bedömning som Sven Bergström gör. Det finns nog ingenting i Amsterdamfördraget som direkt återför beslutsmakt, såvitt jag har kunnat upptäcka. Det är möjligt att jag har fel. Det vet jag inte. Däremot får man starkare skrivningar omkring subsidiaritetsprincipen - närhetsprincipen - om att beslut skall fattas på närmast verkningsfulla nivå. Detta tycker jag litet grand hänger ihop med diskussionen kring överstatligheten. Precis som jag har sagt tidigare, liksom även utrikesministern och andra, måste man avgöra detta i varje enskild fråga. Vi skall uppnå ett politiskt syfte. Både Sven Bergström och jag vill agera politiskt för att få saker och ting att hända. Då skulle jag precis lika gärna kunna säga att ett konsekvent nej-sägande till fler överstatliga beslut - eller beslut med kvalificerad majoritet, för jag utgår från att det är det vi pratar om när vi pratar om överstatlighet - är en hämsko på demokratin, eftersom lösningarna på problemen kanske omfattar fler nationer. Men Sven Bergström kommer kategoriskt att säga att demokratin inte har större räckvidd än Sverige. Jag tror att det är en farlig utgångspunkt. Däremot tror jag att det är befogat att föra en diskussion kring de här frågorna. Då tror jag att precis det som jag försöker att säga kommer att tydliggöras: att det är den politiska målsättningen som skall styra i det här sammanhanget. Sedan vill jag för hundrade gången i dag läsa in detta i kammarens protokoll: Vi är inte på väg mot någon federation, federativ stat eller EU-stat. Jag tror inte att det är något parti i Sverige som vill det.
Fru talman! Jag noterar att Magnus Johansson inte kunde ge något exempel - jag efterlyste tre - på områden där man återför makt till de nationella parlamenten, t.ex. Sveriges riksdag. Det finns kanske inte ens något exempel på detta. Det finns starkare skrivningar när det gäller subsidiaritetsprincipen, säger Magnus Johansson och låter som en stukad riksdagsman som har fått en hygglig skrivning men avslag på motionen i ett utskott. Vad betyder starkare skrivningar i praktiken? Betyder det någonting, eller är det bara vackra ord? Sedan vill jag gärna ha svar på frågan om var gränsen går. Ni säger att det inte går mot en federation; det blir ingen federation av EU i och med Amsterdamfördraget. Ni vill inte ha det, säger ni. Utrikesministern har också sagt det tidigare från talarstolen. Men hur långt är ni beredda att gå? När nästa regeringskonferens kommer och det blir än tydligare att vi glider mot överstatlighet, när vi lämnar ifrån oss beslutandemakten på en rad nya områden - var går då gränsen? Hur mycket är ni beredda att lämna ifrån er innan också ni tycker att det är dags att sätta ned foten? Ett besked på den punkten vore värdefullt.
Fru talman! Det går ju inte, Sven Bergström, att svara att 20 nya beslut, 30 nya beslut eller 40 nya beslut skulle vara ett mätbart mål för detta. Samhället är ju inte statiskt. Vår omvärld förändras, och Sverige förändras. Vi kan inte ange ett mätbart mål på den här punkten. Sedan tycker jag att man skall vara litet varsam med begreppet överstatlighet. Jag tror att det Sven Bergström menar är beslut med kvalificerad majoritet. Det är dock inte detsamma som överstatlighet. I överstatlighet skall även andra komponenter byggas in. När Amsterdamfördraget har börjat gälla fattar vi t.ex. beslut i andra pelaren, utrikes och säkerhetspolitik, med kvalificerad majoritet, men det innebär inte att andra pelaren blir överstatlig. Det finns andra funktioner som också måste hängas på, menar jag, för att man med en strikt tolkning skall kunna säga att en fråga övergår till överstatlighet. Det handlar t.ex. om domstolsförfarande, rättstillämpning, rättsvårdande instanser och om kommissionens kontrollmakt. Vi måste alltså hålla isär de här begreppen. Min uppfattning är dock framför allt att det många gånger är en praktisk fråga. Sven Bergström nämnde själv sysselsättningen och öppenheten. Det är bra att vi får in kapitel om det. Men hur skulle öppenheten fungera, Sven Bergström, om vi inte hade haft överstatlighet på något område? Då skulle ett land kunna säga: Nej, vi vill nog inte ha någon öppenhet på den här punkten. Nog skulle det vara bra om vi andra då kunde säga till det landet: Jo, vi skall visst ha öppenhet vad det gäller EG:s och EU:s institutioner på den punkten. Skulle inte det vara bra? Eller är det också ett omöjligt steg mot mer överstatlighet?
Fru talman! Det finns som jag sade många fina skrivningar om mer öppenhet, om sysselsättning osv. Men när man skrapar litet på ytan hittar man väldigt litet substans. Den svenska offentlighetsprincipen är mycket starkare än detta allmänna tal om öppenhet som inte är mycket värt när man skrapar på ytan. Det återstår att se vad det blir när det skall tillämpas. Det går inte att säga var smärtgränsen går, säger Magnus Johansson. Men då säger man samtidigt att det inte finns någon gräns. I nästa steg kan det bli mycket mer av överstatlighet, dvs. att överföra beslutanderätt till unionen. Det är ju det som gör både mig och också företrädare för Magnus Johanssons parti oroliga: Ni har ingen hållning alls i de här frågorna. Ni säger att man får avgöra detta från tid till annan; situationen förändras, världen förändras och Europa förändras. Jag tycker att det är oroande. Det som också oroar mig är naturligtvis att majoriteten här i kammaren inte är intresserad av, eller inte har modet, att gå till svenska folket. Om det är rätt så harmlösa förändringar kan ni väl få bekräftat att folket är med på vagnen. I stället har vi en avsaknad av debatt och en avsaknad av engagemang i det folkliga djupet som är en brist. Även de som önskar stärka överstatligheten och gå vidare mot en förbundsstat borde ju inse riskerna med att göra detta utan förankring hos medborgarna. Förstår man inte att farliga spänningar byggs in i det europeiska samarbetet om man gång på gång struntar i folkviljan?

Fru talman! Hasch i coffeeshops, metadonförsök och gratis heroin - skall det blir Sveriges framtid? Varför ställer jag denna provocerande fråga? Jo, jag frågar mig hur artikel 129 i Amsterdamfördraget, vilken innefattar olika hälsofrågor, på sikt kommer att påverka Sveriges självbestämmande på narkotikaområdet. Vi vet att Sverige och Norden har en mer restriktiv inställning till droger än övriga EU-länder. Risken finns att vi blir överkörda av de liberala krafter i EU som tenderar att bli starkare och starkare. Titta här! Vet ni vad jag håller i min hand? Jo, det är ett reklamblad för cannabis. Det här bladet har kommit med posten till riksdagen. Vem ligger bakom det? De kallar sig för SCR, en svensk utlöpare till drogliberalerna i EU. Här kan man läsa förskönande och förhärligande ordalag om "sinnesvidgande droger" som "kan frigöra folk, kan bidra till att vi börjar respektera oss själva, varandra och planeten vi bor på". Det här ser jag som ett hot mot den inre miljön - ett andligt Tjernobyl! Och hur skall de som saboterat sin inre miljö kunna hantera den yttre miljön och respektera den jord vi bor på? Det är upprörande om dessa åsikter får tillfälle att slå rot hos ungdomarna i Sverige. Vi kan bara ana vilken själslig miljöförstöring det skulle bli. Vi som har kämpat i den här riksdagen för att skärpa lagstiftningen kring narkotika och syntetiska droger kan bara ana oss till vilken lavin som kommer farande mot oss. Det sägs att Body Shop och Lufthansa står bakom den här kampanjen, men det är lögn. Lufthansa har dementerat, och Body Shop har t.o.m. polisanmält den anonyma organisationen, som uppmanar folk att skicka in 150 kr som stöd på ett icke offentligt postgironummer. Fru talman! Så sent som för två veckor sedan deklarerade man från den här talarstolen att Sverige måste fortsätta att aktivt driva sin inställning i narkotikafrågor internationellt, bl.a. inom FN, Europarådet, nordiskt samarbete och i EU. Men hur skall det gå till om vi överlåter besluten till EU? Det ligger starka krafter bakom en avkriminalisering av lätta droger i EU. Multimiljardären George Soros nämns som en av dessa krafter, liksom vissa EU-politiker som profilerat sig genom att gå ut och själva sälja knark på gatan. Det här handlar helt enkelt om en marknad, om business. Intensiv lobbyverksamhet bedrivs inne i EU-parlamentet. Man har t.o.m. ett rum där CORA sitter, dvs. den organisation som vill avkriminalisera lätta droger. CORA har t.o.m. skickat ut post med parlamentets brevhuvud. Efter en aktion från svenska parlamentariker blev det åtminstone slut på detta, dvs. att det skickades ut post från EU Det otäcka är att man kan se en tydlig tendens: Samma krafter som står bakom liberalisering när det gäller droger återfinns också bakom legalisering av prostitution. Är det detta som kallas frihet för individen och respekt för oss själva? EU är ingen välfärdsunion utan en marknadsunion. Den står för nedrustning av välfärden och upprustning av försvaret utåt mot tredje världen, mot fattiga och nödlidande. Muren som en gång revs - Berlinmuren - har byggts upp igen, osynlig, i och med Amsterdamfördraget. Men denna gång är det EU som inte släpper in flyktingar. Friheten är för de rika och stora, inte för de fattiga och små. Dessutom innebär Amsterdamfördraget att Sverige avhänder sig sin suveränitet på handelsområdet. Det är kommissionen som för vår, dvs. unionens, talan både i världshandelsorganisationen och i andra handelspolitiska sammanhang. Kommissionen kommer i framtiden att kunna sluta handelsavtal som omedelbart kommer att träda i kraft utan att medlemsländerna får chansen att själva ta ställning i frågan på nationell nivå. Den kommer att ges ensamrätt att förhandla även på områden som tjänstehandel, immaterialrätt och direktinvesteringar för att effektivisera relationerna. EU:s handelspolitik har orsakat stora skador, både i form av försämringar för konsumenter i Sverige och i form av utsugning av tredje världen. Att Sverige ger upp all solidaritet med tredje världen för att i stället ställa sig bakom de forna kolonialländernas handelspolitik är ett bakslag utan like, anser vi i Miljöpartiet. Jag vill också nämna något om Euratomfördraget. Miljöpartiet anser att det är föråldrat och inte passar in i ett ekologiskt hållbart samhälle. Att utveckla kärnkraften och låta alla inom unionen ha tillgång till klyvbart material är inte något som vi förespråkar. Tvärtom vill vi avveckla kärnkraften globalt. All kärnkraft är farlig, även den svenska, vilket vi fick veta i morse när vi läste i tidningarna om Oskarshamn 2 och om att också Barsebäck har en så dålig beredskap. Men jag har tidigare stått här i kammaren och talat om osäkerheten i de svenska kärnkraftverken och att den kan variera med faktor 100. Jag vill understryka att vi i Miljöpartiet också är oroliga för det Euratomdirektiv om friklassning, 96/29, av radioaktivt material som är på gång att undertecknas. Kommer vi med detta förslag att få produkter med radioaktivitet, t.ex. i leksaker, mat och andra varor? Vad betyder Euratomdirektivet i praktiken? Direktivet undantar svagt radioaktivt material från reglering. Stora mängder avfall får spridas fritt - deponeras, återvinnas och återbrukas - utan att det ens anmäls. Det handlar om låga strålningsnivåer, men material som friklassats kan innehålla heta och t.o.m. högaktiva partiklar. Ingen kan veta var de hamnar. Radioaktivt material får brännas som sopor eller lämpas ut i landskapet som fyllnadsmaterial. Vi utsätts därigenom för strålning genom förbränningsgaser och sot eller dammpartiklar i luften. Dessa kan vi andas in eller svälja. Om en het partikel fastnar i kroppen kan den göra mycket stor skada. Direktivet förbjuder avsiktlig tillsats av återvunnet radioaktivt avfall i tillverkning av konsumtionsvaror. Men med okontrollerad spridning kan sådant material ändå dyka upp i t.ex. konservburkar och leksaker utan att någon vet om det. Jag kan inte se att vi blir mer skyddade som konsumenter, vilket utrikesministern sade, genom Amsterdamfördraget. Detta framhävs också i betänkandet. Tvärtom flyttar man makten från konsumenterna till EU:s stats och regeringschefer som inte har sina väljare i Bryssel. Och ingenting tyder på att en majoritet av EU:s medlemsfolk drömmer om ett Europas förenta stater. De flesta opinionsundersökningar tyder snarare på motsatsen. Skepsisen mot ett allsmäktigt EU är utbredd. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 19 och 28.

Fru talman! Ett grönare Europa är ingen konstitutionell fråga. Det är en sakpolitisk fråga. Jag tror att mycket av förvirringen runt Amsterdamfördraget beror på att det är en salig blandning av konstitutionella och sakpolitiska frågor. Jag beklagar denna sammanblandning, eftersom den leder till att man blandar ihop politikens form och politikens innehåll. Jag tror inte att det går att köpa sakpolitiska fördelar utifrån att man avstår från suveränitet. Sakpolitiska frågor finns det i all evighet, men de konstitutionella frågorna har sin begränsning. Detta är ytterst beklagligt. Den utveckling som vi nu går igenom innebär att den konsensus som har varit i Sverige om demokratin håller på att försvinna. Jag skulle vilja referera några vetenskapliga avhandlingar som ha lagts fram under senare tid där man tar upp just demokratiaspekten. Jag skall börja med Kerstin Jacobsson som har skrivit en doktorsavhandling som heter Så gott som demokrati. I en artikel i Svenska Dagbladet menar hon att regeringen mörkat folkstyrets minskade kontroll över EU-besluten. Ur debatten utläser hon en rädsla för folkstyrets konsekvenser, och hon menar att medborgarinflytandet upplevs som ett hot mot EU:s sakpolitiska framgångar. Hon säger också att begrepp som effektivitet och handlingskraft i stället sätts i centrum. Paradoxalt nog beskrivs det som demokrativinster, fortsätter Linköpingssociologen indignerat. Oroväckande nog, menar hon, vill inte Sveriges politiska elit kalla saker vid deras rätta namn. Överstatligheten tonas ned, hävdar hon. Hon säger att det inte ger någon demokratisk kontroll över EU:s överstatliga delar. Ministerrådet fattar övernationella beslut i en mängd frågor, men det demokratiska ansvarstagandet sker nationellt. Politiken separeras från demokratin. Detta är ganska allvarligt. Nästa vetenskapsman som jag vill referera är Sverker Gustavsson som inte är helt obekant här i kammaren. Han säger bl.a.: Möjligheten att fatta överstatliga beslut svarar inte mot möjligheten till demokratiskt ansvarsutkrävande. Därigenom främjas ett politiskt innehåll, som - enligt unionsorganen och medlemsländernas regeringar - ligger mer i linje med det allmänna bästa än vad en politik utan bindande överstat skulle göra. Aktörerna anser detta oavsett vilka historiska och statsrättsliga motiv som i övrigt kan tänkas vägleda dem. Poängen är att det allmänna bästa bedöms vara avsevärt svårare att främja inom ramen för en ordning, där även överstaten kan ställas till demokratiskt ansvar. Det går med andra ord att bedriva en effektivare välfärds och tillväxtpolitik, tror politikerna, om valmanskåren pressas tillbaka till en mer undanskymd ställning. Jag vill upprepa det sista: Om valmanskåren pressas tillbaka till en mer undanskymd ställning. Nästa referat kommer från SNS Demokratiråds rapport 1997. Den är gjord före Amsterdamavtalet, men det finns ingenting i Amsterdamavtalet som korrigerar den analys som Demokratirådet gör av den svenska demokratin. Man har satt upp tolv olika kriterier där man har bedömt EU:s funktionssätt demokratiskt sett. Och i tio av dessa kriterier gör man tummen ned. I två kriterier gör man tummen upp. Ett av de kriterier som man gör tummen upp för är rättssäkerheten. Där säger man: Här fungerar EU väl så bra som Sverige och övriga medlemsstater. Kanske är det en kritik mot Sverige och övriga medlemsstater. Detta har ju hänt - EG-domstolen har godkänt att vi får ha kvar vårt systembolag. Jag tycker att det är bra att vi får ha Systembolaget kvar. Men det är alldeles uppenbart för var och en som kastat en blick på EU:s konkurrensregler att detta inte är förenligt med EU:s regelverk. Vad innebär då detta? Jo, det innebär att EG-domstolen fattar politiska domslut. Det är ingen god grund för rättssäkerhet. Jag anser därför att det elfte argumentet i Demokratirådets rapport har fallit igenom. Michele Micheletti och Anders Westholm - drar slutsatserna att de på snart sagt varje enskild punkt i sin genomgång kan registrera ett mer eller mindre allvarligt tillkortakommande. EU lider således inte av ett demokratiskt underskott utan av flera. Min slutsats av det som hänt är att det inte är den nya demokratisyn som smugit sig på oss som format EU. Det är i stället legitimeringen av EU medlemskapet som har format en ny demokratisyn, som jag ser som klart oförenlig med den svenska traditionen. Det anmärkningsvärda är att denna demokratisyn mycket väl sammanfaller med den demokratisyn som rådde före första världskriget. Då såg man folkligt inflytande som en belastning och effektiviteten som det viktigaste kriteriet. Samtidigt stämmer också den nu rådande synen på ekonomi med den ekonomisyn man hade före första världskriget. Kanske är detta kommunicerande kärl. Mycket talar för det. Men det tarvar ytterligare debatt och analys för att vi skall kunna få det riktigt klart för oss. Fru talman! EU-systemet bygger på diplomati. Diplomati förutsätter slutenhet, och slutenhet är oförenligt med demokrati. Tyvärr måste man konstatera att EU är ett elitprojekt som kommer att få utomordentligt svårt att finna legitimitet i Sverige med tanke på den historia vi har. Vi har en folkrörelsedemokrati som fått verka här under lång tid och med god framgång. Människorna ställer större krav på demokrati och medinflytande än vad EU kan erbjuda. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 8, där min motion i ämnet bifalls.

Fru talman! Varför är det så bråttom att införa Amsterdamfördraget? Det börjar ju inte gälla förrän i januari nästa år. Något svar har inte getts under dagens debatt här i kammaren. Vi har folkomröstat i frågan om Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater. Nu föreligger ett nytt fördrag, Amsterdamfördraget, vilket självfallet kräver en ny folkomröstning. Fru talman! Ett tungt ansvar vilar på regeringen, som har försökt att framställa Amsterdamfördraget som rätt och bra för Sverige. I regeringens material Jag är nyfiken EU - kampanjmaterial, kan man faktiskt kalla det - visas på vilka fördelar fördraget innebär för bekämpning av arbetslöshet, för att komma år miljöproblem, m.m. Samtidigt talar verkligheten ett helt annat språk. I sysselsättningskapitlet står att målet skall vara låg arbetslöshet. Hur definierar regeringen det? Hur många procent är låg arbetslöshet, och när skall målet uppnås? Verkligheten beskriver en ökad arbetslöshet, och det här inger inte förtroende. Hur kommenterar regeringen att Sverige nu kommer att förlora rätten till egen miljömärkning? Jag talar om Krav, Svanen och Bra miljöval, märkningar som bygger på lokal aktivitet och kompetens. Det är en märkning som vi svenskar litar på. Tror ni som säger att EU är bra för miljön att förtroendet för miljömärkningen kommer att kvarstå om vi tvingas ta bort den nationella märkningen och bara ha en EU märkning? Och det inger absolut inget förtroende när kulturchefen i Hedemora stoppar en utställning med kritik av Amsterdamfördraget i kommunens bibliotek. Nej får inte sägas officiellt. Officiellt får bara sägas ja. Fru talman! Här i kammaren har det tidigare i dag pläderats för skatteväxling inom EU. Miljöpartiet delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet av hur den frågan kan drivas i Europa. Inom den gröna federationen har vi arbetat fram och antagit en gemensam plattform för skatteväxling. Det är gröna från 43 europeiska länder som antagit programmet. Nu driver de gröna i Europa frågan nationellt, utifrån nationell kompetens och särart. Jag anser att vi här i riksdagen mer måste diskutera hur de olika ländernas parlament hanterar frågor som skall upp i EU-parlamentet, med avspark i vårt eget parlament. Fackutskottens ställning måste förändras. Det går inte att komma efter hela tiden. Om beslut skall kunna förankras gäller det här att ligga år i förväg. Jag måste säga att regeringens sätt att hantera riksdagen i dag, med mängder av propositioner och med marginellt med tid att hantera dem, inte utgör någon bra förebild för hur frågor ges möjlighet att förankras folkligt. Ett mycket märkligt påstående som framkommit här i dag och som finns i det jag nog måste kalla propagandamaterialet, regeringens material, är att Amsterdamfördraget är bra för jämställdheten. Sant är jämställdhetsfrågorna nu blir överstatliga så till vida att ministerrådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet i frågor som för artikel 119 om åtgärder för att stärka principen om lika möjlighet och lika behandling av kvinnor och män. Men generellt kan sägas att samhällsbygget EU planeras av 73 % män i parlamentet. 75 % av kommissionärerna är män, och deras tjänstemän är till 90 % just män. Hur dessa församlingar av herrar skall lyckas bevaka och driva jämställdhetsfrågorna på ett mer framgångsrikt sätt än vad vi åstadkommer och har åstadkommit alldeles själva här i Sverige - det är för mig en gåta. Fru talman! Jag efterlyser en bred debatt i de breda folklagren. Sverige har en av världens bäst fungerande folkrörelser. Det är där debatten skall föras, precis som inför folkomröstningen. Låt oss ta tid för en bred samhällsdebatt! Jag anser att fördraget utgör ett steg mot ett federativt Europa och att vi med det accepterar mer överstatlighet. Vem vill ha det så? Vem har tillräckligt på fötterna för att argumentera emot? Låt oss diskutera det här sansat och inte slå varandra i huvudet. Det här kan bli möjligt om alla ni socialdemokrater, några moderater, enstaka centerpartister, folkpartister och kd:are som jag vet vill analysera betydelsen av Amsterdamfördraget före beslut avstår från att lägga ned era röster i dag och står upp för vad ni tycker. Röstar ni nej är det ni som ger oss detta rådrum. Då visar ni att riksdagen lyssnat på människors osäkerhet och ovilja och fungerat representativt. Då är det ni som medverkar till en vitalisering av folksjälen. Då är det ni som visar att det lönar sig att rösta i ett riksdagsval, för riksdagsledamöterna lyssnar och tar ansvar både kollektivt och individuellt. Jag har en dröm om ett sådant mod här om tio minuter i stället för en kollektiv sorg och känsla av att det inte spelar någon roll om man röstar över huvud taget. Fru talman! Med helt olika kulturella bakgrunder tvingas vi nu till samma regler. Det här är precis tvärtemot det vi här i riksdagen säger oss vilja arbeta för. Vi vill att beslut skall fattas så nära dem som berörs som möjligt. Platta organisationer är ett honnörsord också i ett modernt näringsliv. Det här föråldrade hierarkiska bygget vilar visserligen på en gammal vacker tanke om fred men ger i dag störst mest att säga till om och riskerar att göra små länder till lydstater. Låt oss vända det bygget helt upp och ned. Sedan kan vi samarbeta på lika villkor. EU:s framtid vilar i kunskapsutbyte, inte i likriktning. Tack!

Fru talman! Vi skall i kväll diskutera vissa miljöfrågor, dvs. jordbruksutskottets betänkande 26. Jag vill med en gång yrka bifall till reservation nr 3. Det är ett betänkande som samlat tar upp olika viktiga miljöfrågor. Som fru talman ser är miljöministern inte tillsammans med oss i kväll. Hon umgås möjligen med tunga kolleger på icke talbar plats. Hon är icke närvarande. Fru talman! Miljöministern har andra viktiga saker att ta hänsyn till, och det har jag stor respekt för. Men det hade ändå inte varit särskilt nödvändigt för miljöministern att vara här i kväll. Betänkandet bygger inte på något förslag från regeringen. Det vi skall tala om i kväll är samlade motioner i jordbruksutskottet. Regeringen har i klartext misslyckats med att för riksdagen lägga fram ett samlat material på miljöområdet. Fru talman! Det har från tid till annan aviserats en miljöpolitisk proposition. Den har alldeles uppenbart skjutits upp och skjutits upp. Möjligen skulle den ha lagts fram i går. Så blev det inte. Då hade vi kanske haft regeringens syn på den framtida miljöpolitiken att kittlas med i debatten i kväll. Nu finns inte det dokumentet. Jordbruksutskottet har i en tydlig majoritet samlat sig kring en bedömning av regeringens agerande. Av betänkandet framgår att utskottet uttalar sitt missnöje med att regeringens proposition om miljöpolitikens mål och medel trots tidigare avisering har blivit så försenad att den inte kan behandlas under innevarande riksmöte. Detta medför att förutsättningar för motionsarbetet i efterhand har förändrats på ett olyckligt sätt. Trots att miljöfrågorna är högt prioriterade har förseningen inneburit - jag vill stryka under detta, fru talman - att riksdagen under hela denna mandatperiod inte fått möjlighet att samlat diskutera och behandla miljöpolitikens mål och medel. Detta är anmärkningsvärt. Det innebär i klartext att vi under denna mandatperiod inte har kunnat ta ställning till ett samlat program från den sittande regeringen. Det är naturligtvis till förfång för miljön. Det skapar problem också på andra sätt. Främst kommer detta att skapa problem för Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är partier som har uppmuntrat regeringen att lägga fram ett förslag till miljöbalk och som nu behandlas i jordbruksutskottet. Det är en miljöbalk som bygger på att det kopplat till det juridiska regelverket finns tydliga mål för miljöpolitiken. Allting är upphängt på att det finns tydliga mål för miljöpolitiken. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har varit med på det juridiska området. Men det är uppenbart att de inte får vara med och formulera de mål som knyts till det juridiska regelverket. Det är synd. Det hade möjligen gett en tydligare bild av vad partierna önskar uppnå med hjälp av det juridiska. Fru talman! Under de år jordbruksutskottet har hanterat miljöfrågorna har man gång på gång sagt att utskottet inte tar ställning till en viss fråga nu utan återkommer i samband med hanteringen av den miljöpolitiska propositionen. Därför har det nuvarande betänkandet blivit litet splittrat på grund av att där återfinns enbart de motioner som har blivit kvar i det uppskjutna förfarandet i utskottet. Utskottet ger uttryck för att hanteringen inte är acceptabel. Det som borde ha behandlats i ett förslag från regeringen berörs i många motioner i materialet. Vi i Centerpartiet betonar i motioner behovet av att kretsloppsprincipen ligger till grund för framtidens samhälle och för politiska beslut inom alla samhällssektorer. Vi redovisar att omställningen av samhället i en sådan riktning bara kan genomföras med hjälp av en ändrad inställning och ett ändrat beteende hos samhällets samtliga aktörer. Vi understryker behovet av att se över en sträng lagstiftning som i dag hämmar utvecklingen i många kommuner i deras Agenda 21-arbete. Vi har föreslagit, men inte fått stöd i utskottet, att ett slags frikommuner skall arbeta lokalt med miljöplanering i en Agenda 21-anda utan de stränga restriktioner som i dag finns i lagstiftningen. Vi föreslår också tillsammans med några andra partier att det skall utarbetas ett handlingsprogram för samtliga sektorer som berörs av växthuseffekten i en vidare mening. Det är bara möjligt att komma till rätta med det problemet med en sådan tydlig handlingsplan. PVC-frågan har diskuterats flera gånger. Nu avstyrker utskottet - helt berättigat - motioner som vill ta lättare på den frågan. Vi tycker att majoriteten är litet feg i hanteringen av PVC-frågan. Det går att tydligt tala om vilket strängt förhållningssätt som bör hållas mot PVC-plast och att följa de förslag om stränghet som har kommit fram i en mängd statliga utredningar. Vi pekar också på behovet av att utöka producentansvaret på alltfler områden. Utvecklingen behöver skyndas på. Ett generellt producentansvar bör utvecklas. Naturligtvis styrs EU-arbetet och kraven på att arbetet med EU:s miljöhandlingsprogram skyndas på på ett tydligare sätt än tidigare av de svenska ambitionerna. Fru talman! Vi lyfter fram behovet av en tydlig kemikaliepolitik. Vi har inte utvecklat detta i reservationer till betänkandet. Det beror på att vi har försökt att invänta regeringens förslag i frågan. Nu har det inte kommit. Vi hade tänkt att väcka en tydlig motion i anslutning till regeringens förslag. I avvaktan på det har vi fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande för att särskilt markera vår syn på kemikaliepolitiken. Fru talman! Vi har också andra frågor som vi arbetar med i jordbruksutskottet men som inte kommer fram i det här betänkandet på det sätt som de kanske förtjänar. Vi har efter en förändring av utskottsansvaret kommit att få hantera också frågan om strålskydd och kärnsäkerhet. Där finns skäl att i dag reagera, fru talman. Det finns skäl att reagera över händelser i Sverige och i vår omvärld. Under många år har kärnkraftens förespråkare pekat på reaktorerna österut. Ibland har man satt ett särskilt pekfinger på Ignalina och sagt att de här reaktorerna, som är så ohyggligt mycket osäkrare än de svenska, måste stängas först. I dag kom ett besked i ett material utarbetat av OKG, dvs. Oskarshamns kraftgrupp. Kraftgruppen själv har gjort en utvärdering av säkerheten i en av reaktorerna i Oskarshamn, nämligen Oskarshamn 2. Denna gång har man räknat rätt på antalet säkerhetssystem när det gäller elförsörjningen. Det var inte fyra, utan det var bara två. Med ledning av den iakttagelsen har man kommit fram till att Oskarshamn 2, med alla mått mätt och inklusive IAEA:s och andras, är osäkrare än Ignalina. Där faller på något sätt den sista bastionen i resonemangen kring den svenska kärnkraften. Ignalina är alltså enligt OKG själv säkrare än vad O 2 är! Fru talman! Många har gjort ett nummer av att man skall stänga de andra reaktorerna. Stäng de osäkra reaktorerna! Stäng reaktorerna österut! har man sagt. Avslutningsvis och som en stafettpinne till Göte Jonsson, kollegan i jordbruksutskottet, går frågan: Vilken slutsats drar Moderaterna av den iakttagelse som nu framkommit och som innebär att O 2 är osäkrare än Ignalina?

Fru talman! Det finns all anledning att understryka den kritik som utskottsmajoriteten redovisar mot regeringen för bristen att inte komma med en proposition på miljöområdet där man drar upp riktlinjer för de nya miljömålen. Jag förutsätter att även minoriteten nu efter det att vi fick besked om att propositionen inte ens kom sista gången som den skulle läggas fram tycker att det är anmärkningsvärt. Vi fick ju t.o.m. uppskjuta en aviserad debatt i kammaren i anslutning till att den skulle läggas. Detta är givetvis utomordentligt anmärkningsvärt och märkligt. Jag vet inte hur många gånger vi har väntat på propositionen. Nu är frågan om den över huvud taget kommer under vårriksdagen eller inte. Detta är väldigt märkligt. Det är ju just kring den här propositionen som mycket av förväntningarna kring regeringens miljöpolitik har samlats i olika sammanhang. Detta visar i stor utsträckning på bristen på handlingskraft i Miljödepartementet. Det visar att regeringen inte har kontroll över de viktiga frågor som skall hanteras i en sådan proposition. Fru talman! Man kan dessutom undra hur departementet agerar i olika frågor. Jag vill peka på några stycken. Det har kommit en miljöbalk som enligt Lagrådet på väsentliga punkter strider mot grundlagen. Det är i allra högsta grad anmärkningsvärt att en regering kommer med en sådan proposition. Man kan inte mörka när det gäller viktiga frågor i anslutning till Sveriges grundlag. Man måste säga hur man vill ha det från regeringens sida, och inte mena att Sveriges grundlag när det gäller äganderätten är något som vi kan glida över litet grand hur som helst i Sveriges riksdag. Andra viktiga punkter är att det skärs ned på miljöforskningen - en av de viktigaste frågorna för samhället när det gäller vårt gemensamma ansvar gentemot miljön. Miljöministern har försökt säga att detta inte har någon betydelse eftersom MISTRA skall lösa problemet. Nu vet vi att MISTRA inte kommer att lösa problemet. Nu vet vi att det faktum att man helt dragit in anslagen till Naturvårdsverket till de viktiga forskningsdelar som där ligger inom ramen för detta ansvar blir till allvarligt förfång för forskningen. Det är samma sak med miljöövervakningen. Inte heller på den punkten lever man upp till förväntningarna. Där gör man också neddragningar. Sedan åker miljöministern till västkusten och säger att nu kommer det nya pengar. Men egentligen är det ju inga nya pengar, utan bara pengar som tidigare är aviserade! Detta görs samtidigt som vi får rapporter om hur viktig miljöövervakningen är i olika sammanhang. Regeringen satsar i stället på åtgärder som den kallar för miljöåtgärder inom ramen för de olika miljardsatsningarna på regional verksamhet. I stället för miljöforskning satsas det på att köra häst till Säffle. I stället för miljöövervakning satsas det på miljökaféer i Arvika, eller var det nu var någonstans - precis som om det inte fanns nog med kaféer i Arvika, och precis som om man inte kan lära sig köra häst i Säffle utan att skicka ut miljömiljarder! Detta visar att regeringen inte går i takt i miljöfrågorna. Miljödepartementet går i otakt när det gäller de viktiga miljöfrågorna. Jag skulle gärna vilja fråga majoritetens talesman om det är rimligt att hantera miljöfrågorna på det här sättet. Är det rimligt att skära ned på viktig miljöforskning och samtidigt satsa miljarder på åtgärder som man kallar miljöåtgärder, men som i själva verket är något helt annat. Ta husen som skall rivas nere i Norrköping! Det kallar man för miljöåtgärder, men det är ingenting annat än att man ser till att rätta till en felaktig före detta bostadspolitik. Det är väldigt mycket som går snett i det här sammanhanget. Fru talman! Från Moderaternas sida anser vi för det första att det är samhällets ansvar att satsa på kärnverksamhet. För det andra skall samhället dra upp riktlinjer och fatta beslut om miljömålen. Det är angeläget att miljömålen är klara och realistiska och att de utformas på ett sådant sätt att de går att genomföra. Jag tror att vi alla är överens om att vi inte kan arbeta vidare med den flora av miljömål som vi har i dag. Det var översynen av detta som vi väntade oss i propositionen, och det var det som också Naturvårdsverket tidigare har tagit upp till behandling. Vi måste ha klara miljömål. Kärnverksamheten innefattar enligt vår uppfattning två viktiga saker, nämligen forskningen och miljöövervakningen. Forskningen och miljöövervakningen är samhällets och vårt gemensamma ansvar även om det sker mycket, inte minst på forskningssidan, inom ramen för olika andra verksamheter i samhället, bl.a. från näringslivets sida. Det är också angeläget att vi angriper de stora frågorna på miljöområdet. Koldioxidutsläppen är en sådan fråga. Jag vill bara säga till Lennart Daléus att det faktum att man nu analyserar säkerheten vid svenska kärnkraftverk inte innebär att jag för min del vill växla kärnenergin mot koldioxidenergin. Det är däremellan valen står. Om vi ser på utvecklingen i världen ser vi att det stora hotet mot koldioxidmålet - det stora hotet när det gäller växthuseffekten - är den fossila energiproduktionen. De statistiska beräkningarna över utvecklingen för fossilproducerad energi visar att det är en mycket allvarlig utveckling vi står inför. Säkerheten vid kärnkraftverken är viktig. Säkerheten även i Oskarshamn är viktig. Det faktum att man bevakar frågorna visar på detta. Men att växla bort kärnenergin i Sverige mot att börja elda fossila bränslen skulle vara alldeles fel ur miljösynpunkt. Försurningen är också en viktiga fråga i detta sammanhang. Jag tycker att den debatten har kommit av sig, bortsett från det faktum att vi lyckades få ökade anslag till kalkningsverksamhet i sjöar och vattendrag. Det var någonting som regeringen också förbisåg, och man hade en låg ambitionsnivå. Det lyckades vi rätta till, och där måste vi gå vidare. En sak som skogskalkning är också viktig i detta sammanhang. Vår viktigaste förnybara råvarukälla och vår viktigaste exportkälla är den svenska skogen. Här ligger man nu väldigt lågt från regeringens sida. Försurningsproblemet måste mötas både genom att man förebygger och genom att man reparerar. Samma sak gäller växtnäringsläckage. Här har vi från vår sida - vi har också pekat på det i reservationer - sagt att vi i större utsträckning måste pröva möjligheten till våtmarker, kvävefällor och liknande. Här pågår många intressanta projekt. Låt mig bara peka på forskaren Olof Persson i Göteborg, som har utarbetat en ny metod när det gäller denna möjlighet att komma till rätta med växtnäringsläckage i olika sammanhang. Också här måste vi arbeta förebyggande utifrån olika förutsättningar. Den marina miljön är också angelägen. Den tar vi också upp i detta sammanhang. Fru talman! Till slut vill jag säga att det dessbättre är på det viset i dag, att miljöfrågan har fått en mycket bred acceptans. Miljön är i dag en konkurrensfaktor i samband med produktion och i samband med konsumtion. Det är angeläget att vi tar vara på detta och att vi som politiker ser möjligheterna i denna konkreta positiva utveckling på miljöområdet. Samtidigt måste vi ta vårt ansvar. Jag har försökt markera på vilka områden som vi från Moderata samlingspartiets sida anser att vi har ett gemensamt ansvar. Det gemensamma ansvaret sträcker sig också till den biologiska mångfalden. Det är en fråga som vi diskuterar i olika sammanhang. Här har vi kulturlandskapet. Här har vi skogen. Här har vi också både ett gemensamt ansvar och ett ägaransvar i olika sammanhang. Här gäller det, fru talman, att inte spela ut det gemensamma ansvaret mot ägaransvaret. Att gå ut som man gör i miljöbalken och lägga fram konfiskatoriska förslag gentemot skogsägare och bönder är negativt för miljön totalt sett. Då skapar man en konfrontationspolitik på miljöområdet i stället för att gå vidare utifrån den konsensuspolitik som hittills visat sig vara positiv. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 - den moderata reservationen. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till övriga reservationer. De är förstås utifrån olika synpunkter lika värdefulla.

Fru talman! Göte Jonsson måste ha missuppfattat en fundamental sak. Ignalina är inte koleldat. Ignalina är ett kärnkraftverk. Det låter sig alltså inte göras att jämföra O 2 med koleldade kraftverk. Det är heller inte det som har gjorts i dag. Det som har skett är att kraftverket självt har gjort en säkerhetsanalys, som leder till iakttagelsen att O 2 är osäkrare än andra kärnkraftverk - än Ignalina. Jag frågar inte, Göte Jonsson, efter någon slutsats relativt kolkraft. Det är något helt annat. Jag frågar företrädaren för det parti som berättigat har sagt att säkerheten skall ligga högt. Man har sagt att Ignalina skall stängas därför att det är osäkrare än svenska reaktorer. Jag frågar företrädaren för det partiet, Göte Jonsson, om han drar någon slutsats av att O 2 av kraftverket självt bedömts som osäkrare än Ignalina. Det var min fråga, fru talman. Jag frågade inte efter en jämförelse med andra energikällor.
Fru talman! Jag är medveten om Lennart Daléus fråga. Jag är också medveten om att Ignalina är ett kärnkraftverk. Jag skulle för det första vilja säga till Lennart Daléus att han inte skall dra så oerhört snabba slutsatser av en rapport som har presenterats i dag på morgonen. För det andra visar det faktum att man har kommit med en rapport, undersökt läget och omprövat situationen att man har läget under kontroll. Jag tycker inte att man skall kritisera för det. Jag tycker i stället att vi skall ta de informationerna på allvar. Sedan tror jag att man skall vara väldigt försiktig med att generalisera och säga att OK generellt sett är osäkrare än Ignalina. Låt oss se på hela paketet. Det gäller både skötsel, underhåll och teknik. När det var fråga om att byta ut OK 2 eller Barsebäck gällde det ju inte Ignalina. Det var frågan om vilken ersättningskraft vi får i Sverige. Vi får fossileldade energisystem som ersättning för Barsebäck. T.o.m. den nuvarande ordföranden i Centern har sagt att vi visst skall satsa på gasproduktion i stället. Som Lennart Daléus vet om han tittade i Dagens Industri i veckan diskuterar man nu att bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland. När Sverige lägger ned sin kärnenergi och vi får en gemensam energiring i Europa säger finländarna att de skall bygga ett nytt kärnkraftverk. Frågan är bara var de skall bygga det. Nu vet de att Europa behöver kärnkraftsproducerad elkraft framöver. Man skall inte göra för snabba uttalanden utifrån en rapport som kommit på morgonen. Man måste se till helheten, Lennart Daléus, och det är i den helheten som jag inte väljer bort kärnkraften och ersätter den med kolkraft eller annan fossilkraft.
Fru talman! Alla som lyssnar hör att Göte Jonsson blandar korten på ett alldeles ohyggligt sätt. Först säger han att han är medveten om frågan. Då kunde han ju svarat på den. Sedan säger han att man inte skall kritisera och föra förhastade resonemang. Fru talman! Jag förde inget resonemang. Jag redovisade situationen såsom den har beskrivits i dag av SKI, av företaget självt och på andra sätt. Jag redovisar den situationen för Göte Jonsson. Sedan frågar jag i all enkelhet om Göte Jonsson tänker dra någon slutsats av det. Det är min enda synpunkt. Tänker Göte Jonsson dra någon slutsats av det? Tänker Göte Jonsson dra någon slutsats som företrädare för det parti som ihärdigt talar om att det är reaktorerna österut som är osäkra och att de svenska blågula är det vackraste som finns på jorden och säkrast i världen? I dag säger SKI att de uppgifter som OKG har tagit fram visar att O 2 inte möter de krav som IAEA ställer. Uppgifterna kommer inte från Greenpeace och inte från några miljöorganisationer, och det är inget slarv. Man har visat en samlad bild, Göte Jonsson. Det är själva poängen med dessa säkerhetsanalyser att man visar en samlad bild. Man konstaterar detta. Iakttagelsen är att O 2 är osäkrare än Ignalina. Det är inte min iakttagelse. Då frågar jag Göte Jonsson om han och Moderaterna drar någon slutsats för sitt eget handlande av detta. Det verkar som om svaret är nej, fru talman. Det är obegripligt.
Fru talman! Lennart Daléus kan inte dra slutsatsen att svaret är nej bara därför att svaret inte blir som han vill. Jag har sagt att jag inte drar den slutsatsen att vi med anledning av denna rapport skulle stänga OK 2 eller Barsebäck. Jag drar den slutsatsen att det även utifrån denna rapport skulle vara mer miljöovänligt att stänga Barsebäck och OK 2. Vi måste då nämligen ha ersättningsenergi, och den ersättningsenergi vi får, Lennart Daléus, är antingen nyproducerad kärnkraft från Finland, kolproducerad elkraft från Danmark eller naturgasproducerad elkraft från Sverige. Detta skulle vara betydligt sämre för miljön än att köra vidare med den kärnkraft vi har. Lennart Daléus frågade mig vilken slutsats jag drar. Jag drar den slutsatsen att det sämsta för miljön skulle vara att avveckla kärnkraften innan vi har miljövänliga energikällor som kan ersätta den.

Fru talman! Jag kan inte finna några lämpliga ord för den besvikelse jag känner över regeringens oförmåga att lämna sin miljöproposition. Om jag använde de ord jag spontant skulle vilja använda borde talmannen avbryta mig för användande av opassande uttryck. Och finner jag inga ord borde väl mitt anförande vara slut här. Nåväl - bakgrunden är följande: Under lång tid har vi i arbetet i jordbruksutskottet avstått från att sakbehandla vissa miljöfrågor med hänvisning till behandlingen av den aviserade miljöpolitiska propositionen under våren 1998. Redan i november 1997 tog jag upp frågan om regeringens bristande planering av propositionernas avlämnande med statsminister Göran Persson. Allt färre av regeringens propositioner avlämnades i den tid som regeringen själv hade angivit. När vi sedan fick regeringens propositionslista i januari 1998 angavs att den miljöpolitiska propositionen skulle avlämnas så sent att den inte skulle hinna behandlas före valet. Denna försening har inneburit att riksdagen under hela denna mandatperiod inte har fått möjlighet att samlat diskutera och behandla miljöpolitikens mål och medel. Denna kritik riktar också jordbruksutskottet mot regeringen i det i dag aktuella betänkandet. Beslutet fattade vi den 26 mars. Socialdemokraterna reserverade sig mot detta i reservation nr 1 till betänkandet. Vi trodde att propositionen skulle lämnas den 20 april så att vi kunde ha en remissdebatt om miljön den 21 april. Sedan annonserades det att den skulle bli försenad och att remissdebatten skulle äga rum den 28 april. Häromdagen fick vi det korta meddelandet att remissdebatten är inställd eftersom propositionen inte kommer. Vi frågar oss naturligtvis om den socialdemokratiska regeringen helt saknar miljöpolitik. Hela denna historia visar på en oacceptabel nonchalans för riksdagens arbete och skapar en osäkerhet som är skadlig inte bara för miljön utan även för näringslivet och därmed riskerar att minska arbetstillfällena i Sverige. När får vi egentligen en seriös debatt om skyddet av våra orörda älvar, och när får vi prioritera skyddet av de gammelskogar som hotas av avverkning? När får vi en debatt om försurningen? Blir det bara i budgetdebatten? Fru talman! Jag vill så ta upp fem sakfrågor i betänkandet som vi liberaler anser vara viktiga. För det första gäller det klimatfrågorna, som vi har beskrivit i vår partimotion om miljön. Om Sverige på ett trovärdigt sätt skall kunna driva klimatfrågan internationellt måste vi agera kraftfullt och minska koldioxidutsläppen. Så är tyvärr inte fallet. En av de främsta orsakerna till att Sverige inte har kunnat stabilisera utsläppen i enlighet med riksdagens miljömål är trafiken. Med stor sannolikhet kommer utsläppen dessutom att öka när kärnkraftverket Barsebäck avvecklas. I arbetet inom EU har regeringen också hamnat på en konstig linje. Samtidigt som de flesta andra länderna inom EU skall sänka sina utsläpp med 10-20 % skall Sverige i stället få öka sina utsläpp med 5 %. Det här kan enligt min mening knappast betecknas som en offensiv miljöpolitik. Utskottets majoritet anger att riksdagen kommer att få ta ställning till ett nationellt handlingsprogram i samband med behandlingen av den miljöpolitiska propositionen. Detta betyder till hösten eller kanske inte förrän nästa vår. Nationellt agerar Sverige för långsamt, för litet och för sent! Detta är inte acceptabelt, och därför har vi lagt fram reservation nr 10. Det kommer nu också uppgifter om att nuvarande koldioxidmål inte kommer att klaras. Det skulle vara intressant att veta vilken prognos regeringspartiets företrädare gör om detta. Kommer vi att behöva öka utsläppen med de 5 % som vi har tillstånd till enligt EU, eller kommer miljöministerns tidigare löften att gälla, dvs. att vi inte skall utnyttja detta? För det andra gäller det buller - återigen en fråga som regeringen inte driver med tillräcklig kraft. Vi skall vara medvetna om att bullerproblem effektivast löses innan de har uppstått. Det är när byggnader planeras som det är billigast att lösa bullerproblemen. Det är när man bygger nya transportmedel, dvs. bilar, tåg och flygplan, som man skall satsa på att dämpa bullret vid källan. I betänkandet anger utskottet att man i allt väsentligt delar den syn på bullerfrågornas betydelse som förs fram i två folkpartimotioner. Men sedan kommer det: "I avvaktan på riksdagens behandling av den miljöpolitiska propositionen, där utskottet torde få möjlighet att göra en mer samlad bedömning av dessa frågor, bör motionerna i berörda delar lämnas utan vidare åtgärd." Det blir alltså ingen sakbehandling denna mandatperiod, utan vi får ge oss till tåls till efter valet. Regeringen agerar alltså för långsamt, för litet och för sent. För det tredje gäller det den viktiga miljöfrågan om oljeutvinning i Skagerrak och andra problem med vattnen vid västkusten. Utskottet konstaterar att den svenska inställningen till oljeborrning i ekologiskt känsliga områden enligt miljöministern är negativ. De två folkpartimotionerna kan därför i huvudsak anses tillgodosedda. Därför har jag valt att inte reservera mig, men Folkpartiet kommer att följa regeringens fortsatta agerande i denna fråga. För det fjärde vill jag ta upp frågan om PVC-plast. Dagens PVC, dvs. den plast som har skadliga tillsatser, bör avvecklas. Det är vi alla ense om. Utskottet utgår ifrån att frågan om PVC kommer att hanteras i den aviserade miljöpolitiska propositionen och avstyrker därför den moderatmotion som handlar om PVC. Jag har anslutit mig till reservation nr 25 på grund av att jag liksom moderaterna är angelägen om att vi noga skall väga PVC-plastens för och nackdelar mot varandra. PVC har faktiskt många goda egenskaper, bl.a. lång livslängd, som gör att det faktiskt inte kan uteslutas att PVC med ändrade tillsatser kan passa väl in i det långsiktigt hållbara samhället. I flera tillämpningar kan PVC vara den mest miljövänliga lösningen. För det femte vill jag ta upp frågan om retursystem för aluminiumburkar. I reservation 30 från Vänsterpartiet och Miljöpartiet sägs det att man bör skapa ett retursystem för aluminiumburkar utan svenskt ursprung. Det gläder mig att dessa tankar nu förs fram. Men det är oklart hur de vill organisera detta. Jag har i flera debatter under de senaste åren framhållit att man nu genom vårt medlemskap i EU fått nya möjligheter att tänka internationellt. Sverige bör ta initiativ till att diskutera ett pantsystem för burkar som kan gälla över nationsgränserna. Om jag köper en burk i Konsum i Dalarna kan jag ju lämna in den i ICA i Stockholm. Att jag har passerat en länsgräns gör ingenting. I framtiden borde det inte vara svårare för konsumenterna när de passerar en inre gräns inom EU än det i dag är när man passerar en länsgräns. Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringens svårigheter att lämna sina propositioner till riksdagen har vållat stor skada för debatten och beslutsfattandet i vårt demokratiska samhälle. Jag hoppas att den regering som sitter efter höstens val skall fungera bättre.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga för att känna litet på Folkpartiets politiska mod när det gäller att ta ställning i miljöfrågor. Lennart Fremling sade att man inte vill göra några ställningstaganden när det gäller PVC, eftersom man måste väga för och nackdelar noga. Upplysningsvis vill jag då fråga Lennart Fremling om han kan nämna någon enskild sakfråga på miljöområdet under de senaste fem åren som har utretts grundligare i ett antal utredningar, som har fått en grundligare behandling i denna riksdag och som har fått en grundligare behandling i jordbruksutskottet än just PVC-frågan? Kan Lennart Fremling ange någon eller några sådana frågor, så att vi får ett mått på när Folkpartiet är moget att fatta beslut?
Fru talman! Visst finns det många andra frågor som har behandlats länge och omsorgsfullt. Det kan handla om försurning, klimatfrågor, osv. Det är alldeles uppenbart att vi måste invänta ett konkret regeringsförslag om hur man vill hantera PVC-frågan. Det är inte en fråga om att bara förbjuda PVC. Det som är intressant är ju att se vad man har för alternativa tillsatser. Vi vet ju att det behövs utveckling av andra tillsatser. Vi är ju alla ense om att dagens PVC med de skadliga tillsatserna skall avvecklas. Men PVC i sig, bortsett från tillsatserna, kan mycket väl passa in i det långsiktigt hållbara samhället. Vi har ju haft utfrågningar där myndighetsrepresentanter deltog - jag tror att det var från Naturvårdsverket - som sade att det mycket väl kunde vara på det sättet att PVC kan passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör att det inte finns ett tillräckligt underlag för att i dag förbjuda PVC. PVC måste bedömas på samma sätt som andra risker i samhället, och beslut får fattas i den rimliga ordning som vi kan hantera. Det betyder ändå att vi måste vänta på ett regeringsförslag för att se hur regeringen vill precisera detta. Sedan får vi väl rota i det litet grand för att se om vi vill modifiera ett sådant förslag.
Fru talman! Detta är väl ändå att slå knut på resonemangen mer än nödvändigt. Lennart Fremling avslutar ju sitt resonemang med att säga att vi ändå får invänta ett regeringsförslag. Men alldeles nyss har ju både han och jag och ytterligare talare stått i talarstolen och sagt att det är skamligt att regeringen inte kommer med något förslag. Om regeringen inte gör det, Lennart Fremling, borde vi då inte ha modet att själva fatta beslut? Det är det som vi har stått och talat om en stund, att regeringen inte har klarat av detta. Låt oss därför försöka göra det själva i stället. Fru talman! Lennart Fremling måste ha missuppfattat förslaget om PVC. Ingen statlig utredning, och såvitt jag vet inget politiskt parti, har föreslagit något förbud mot PVC. Man har talat i litet subtilare termer, ett litet mer preciserat tillvägagångssätt där ordet avveckling kanske har använts som det mest tydliga. Fru talman! Lennart Fremling går runt det som jag frågade om. Klimatförändringar och försurning i all ära, men det finns ett antal statliga utredningar som har lagt fram mycket konkreta förslag på regeringens bord. Det utskott som Lennart Fremling och jag sitter i har behandlat denna fråga med extrem noggrannhet, bl.a. genom offentliga utfrågningar, genom studiebesök och genom att själva ta i frågan i utskottsbetänkanden tidigare. Räcker inte det? Jag kan inte hitta någon fråga som vi har behandlat med samma grundlighet som denna. Min ursprungliga fråga var: På vilken grund, med vilket mod och med vilket underlag vill Folkpartiet agera i frågor som hanteras på detta sätt?
Fru talman! Nog är det så i riksdagsarbetet att vi behöver regeringsförslagen. Det är ju därför som vi har kritiserat regeringen här för att förslagen inte kommer. Jag hoppas att vi skall få en regering som fungerar bättre. Det handlar inte om att riksdagen skall ta över regeringsarbetet. Det finns inte kapacitet i jordbruksutskottet eller i riksdagen i övrigt att utforma dessa lagar. Vi vet väl alla att det vid diskussionerna vid justeringstillfället i jordbruksutskottet kom fram förslag från Centerpartiet om konkreta årtal. Detta hade inte beretts på ett rimligt seriöst sätt för att man skall kunna ta ställning till vilka konsekvenser det får för samhället om man inför de årtal som också framgår av Centerns reservation i betänkandet. Jag vidhåller att vi här i riksdagen är beroende av att få kvalificerade regeringsförslag. Det är ju därför som jag också riktar denna kritik mot regeringen i mitt anförande.

Fru talman! Det som vi skall debattera i kväll är ju, som har sagts tidigare, en rad motioner från allmänna motionstiden med tillsammans 163 yrkanden. Samtliga motionsyrkanden avstyrks, bl.a. med hänvisning till tidigare ställningstaganden, pågående arbete med frågorna och den miljöpolitiska propositionen. Jag har tittat litet grand i tidigare betänkanden som vi har avverkat under denna mandatperiod, och detta är en fras som med små variationer har upprepats alldeles för många gånger under denna mandatperiod. Under det senaste året har det också hänvisats till den miljöpolitiska proposition som vi nu vet och kan räkna ut att vi inte kommer att kunna behandla under detta riksmöte. Fru talman! Tillsammans med dagens långa debatt om Amsterdamfördraget och den kritik som vi berättigat har riktat när det gäller miljöpropositionen känns det inte så väldigt upplyftande att föra denna debatt i kväll. Det är tråkigt, tycker jag. Det beror delvis, vilket har sagts tidigare, på att miljöministern inte heller i kväll finns i kammaren. Hur väl motiverade argument det än finns, är det i alla fall en prioritering som är gjord från Miljödepartementet. Det förstärker också det faktum att väldigt mycket av regeringens miljödeklarationer inte blir just mer än deklarationer. Det beklagar jag, eftersom jag har upplevt att det samarbete som vi haft om miljöbalken har fungerat bra. Göte Jonsson tog ju upp litet grand om miljöbalken och ville tydligen föregripa den debatt som vi skall ha den 3 juni. Jag tänker inte nappa på det mer än att konstatera att när det gäller äganderätten står väl Moderaterna väldigt tydligt för en uppfattning som är svår att förstå om man också har ett starkt miljöengagemang. Frånvaron av ministern bidrar också till att flytta det politiska intresset från riksdagen, vilket också är ett exempel på hur ett demokratiskt underskott litet grand smyger sig in också i svensk politik. Som sagts tidigare har den försenade miljöpropositionen lett till kritik från en majoritet i utskottet, och Lennart Daléus tog upp det i sitt anförande. Vad han glömde säga var att det inte heller kom något förslag om mål och medel i miljöpolitiken under förra mandatperioden, när förslag till miljöbalk lades fram. Såvitt jag förstår hade väl Centern möjlighet att påverka det under den perioden. Det är ju sju år sedan vi fattade beslut om nuvarande mål och riktlinjer. Jag skulle därför vilja fråga företrädarna för Socialdemokraterna varför de inte kan förstå och dela en del av den kritik som vi andra riktar mot regeringen när det gäller just den här förseningen. Nog måste det väl kännas litet pinsamt att i ett betänkande vi skall besluta om i maj 1998 hänvisa till ett politiskt beslut som fattades 1991, alltså för sju år sedan? Jag tycker i alla fall att kritiken är berättigad. Det har hänt en del på miljöområdet under dessa sju år. Vi hade bl.a. en borgerlig regering under tre år, som sagt. Vi har också blivit medlemmar i EU, vilket har förändrat mycket av förutsättningarna för miljöarbetet. Fru talman! Miljöproblemen ändrar ju ständigt karaktär. Det beror dels på nya miljöhot, dels på nya tillvägagångssätt och kunskaper om hur man skall lösa problemen. Man kan se miljöhot på tre nivåer. För det första handlar det om globala miljöhot, där klimatfrågan, hoten mot biologiska försörjningssystem, vattenbrist och jordförstöring kanske hör till de allra allvarligaste. Den hotbilden måste man komma till rätta med på internationell nivå genom överenskommelser, men jag tänker inte ta upp det mer i dag. För det andra handlar det om nationella miljöhot, t.ex. en minskad biologisk mångfald, hot mot värdefulla skogsområden, ökat inflöde av kemikalier, genmanipulerade livsmedel, antibiotikaresistenta bakterier och inte minst svårigheten i praktiken för ett enskilt land att gå före. Det gäller efter EU-medlemskapet och efter dagens beslut om Amsterdamfördraget. Det är också svårt att i praktiken ha nationella särregler. Vi ser hur alltmer av den nationella lagstiftningen glider mot en samordning och harmonisering med hela EU, även där det inte är nödvändigt. EU:s grundbult är varors fria rörlighet, och det är tillsammans med handeln överordnat både människors behov och miljöns villkor. Det är ett problem som vi ofta får bekräftat, inte minst då vi diskuterar olika frågor i jordbruksutskottet och här i riksdagen. För det tredje handlar det om den individuella nivån, som jag vill lyfta fram. Där ställs det allt högre krav på oss som enskilda konsumenter när vi skall välja. Utbudet är nästan okontrollerbart. Det är allvarligt, eftersom många miljöhot kommer ifrån diffusa utsläpp. Det beror i sin tur på okunskap och kanske på att vi inte har möjlighet till nationella särregler. Det kan gälla alltifrån utsläpp från gräsklippare till sopsortering och vilken mat man skall köpa för att slippa oönskade tillsatser. Sammantaget visar detta klart på behovet av en miljöomställning av hela samhället. Det är något som Vänsterpartiet drivit i många år. Vi måste ha ett helt nytt förhållningssätt både till tillväxt och till uthållig utveckling. Det räcker inte längre med att säga att naturen sätter gränserna. Det är väl knappast någon som ifrågasätter det i dag. Det som behövs är politiska styrmedel och bindande internationella överenskommelser. Dessutom behövs en ny ekonomisk världsordning, där ekonomin underordnas demokratin. Det gäller också att införa faktor-10-tänkandet och faktor-4-tänkandet i politiska beslut. Det gäller att låta en demokratisk process ge människor tid och möjlighet att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Detta är viktiga politiska frågor, som vi borde ha fått möjlighet att utveckla och debattera här i kammaren i samband med en miljöpolitisk proposition. Nu blir det en rumphuggen debatt utifrån det betänkande vi har. Här finns 163 yrkanden som spänner över ett väldigt stort fält. De gäller alltifrån återvinningen av aluminiumburkar till behovet av en grundläggande diskussion om tillväxt. Olika partier har gjort olika prioriteringar, och i Vänsterpartiet har vi ansträngt oss att inte upprepa yrkanden under mandatperioden. Det gör att vi har våra yrkanden i vissa betänkanden, och i andra betänkanden har andra partier lagt fram liknande eller motsvarande yrkanden. Vi har också väntat väldigt länge på den aviserade miljöpropositionen och därför inte motionerat om mål och riktlinjer för miljöpolitiken. Vi har inte heller upprepat tidigare motionskrav om miljön i Östersjön, om oljeborrning i Skagerrak, om buller eller miljöarbetet i EU, för att nämna några områden. Detta har vi redovisat i ett särskilt yttrande. För att för vår egen skull få en någorlunda konsekvent hantering kommer vi att avstå i voteringarna om frågor där vi agerat tidigare under mandatperioden. Det finns en oreda som faller på regeringens ansvar. Man har lagt mycket få propositioner över huvud taget under mandatperioden. I stället har man redovisat skrivelser och samlat många olika områden i samma skrivelse. Det har i sin tur lett till spretiga betänkanden och litet underliga debatter här i riksdagen. Trots det har vi nio reservationer fogade till det här betänkandet som härrör från egna motionsyrkanden. I tre reservationer stöder vi Miljöpartiet. Jag vill kort kommentera några av reservationerna. I reservation 7 föreslår vi att regeringen skall inrätta ett nationellt samrådsorgan för det fortsatta York och efter det att kommuner lagt fram sina Agenda 21-rapporter är arbetet på väg att stanna av i många kommuner. Dels har man inte pengar, dels får man inget centralt stöd. Det råder stor brist på centrala informationsinsatser, vilket man också konstaterade i den nationalrapport som skrevs i anslutning till New En studie visar att bara 6 % av Sveriges befolkning känner till begreppet Agenda 21, och det är faktiskt ett misslyckande. Detta gör att vi förelår att man skall bilda ett Agenda 21-forum för samlade informationsinsatser. Vi har också, som en parentes, i våra ekonomiska motioner anslagit medel för att alla kommuner skall ha möjlighet att anställa Agenda 21 Centern har en snarlik reservation, men där har man mer pekat på behovet av frikommuner, och det har vi inte velat stödja. Därför kommer vi inte att kunna rösta för den reservationen. När det gäller klimatfrågorna har vi en gemensam reservation med Centern och Miljöpartiet. Det har sagts tidigare i debatten att vi kräver en handlingsplan för hur vi i Sverige skall ta vårt ansvar för klimatkonventionen och minska hotet mot vårt klimat. Vi vet att det beslut man fattade i Kyoto är långt ifrån tillräckligt. Men vi vet också att bara 0,2 % av koldioxidutsläppen kommer från Sverige. Totalt sett kommer utsläppen in från andra håll. Det hindrar inte att det finns ett stort behov av en plan för hur vi skall minska de svenska utsläppen. Vi har också ett ansvar för att se till att vi kan leva upp minst till den överenskommelse man kom fram till i Kyoto. Det var intressant att lyssna till duellen mellan Men det stora problemet är ju konsumtionen. Om vi slutar att konsumera så mycket fossila bränslen, t.ex. i trafiken, och hushållar med energin, behöver det inte produceras så mycket fossila bränslen. Reservation 34 handlar om behovet av en kemikaliestrategi inom EU. Det finns mycket att säga om den ökande mängd kemikalier vi lever med i dagens högteknologiska samhälle. Vi vet faktiskt väldigt litet om de sammantagna riskerna med kemikalier. Här borde faktiskt försiktighetsprincipen få gälla. Det finns en bred enighet om att EU:s kemikalielagstiftning är alldeles för trubbig och dålig. Eftersom kemikaliereglerna inom EU är totalharmoniserade innebär de en väldig broms för ett progressivt miljöarbete. Om försiktighetsprincipen och miljögarantin skulle få verka fullt ut, skulle det kanske vara möjligt för ett enskilt land att gå före och tillämpa hårdare regler. Men den möjligheten är i princip uttömd. Därför måste Sverige våga ta strid för de svenska reglerna, som är hårdare, gärna tillsammans med andra progressiva länder ta strid också i EG-domstolen för att driva den strategi som går längre än EU:s. Fru talman! Jag stöder naturligtvis samtliga reservationer som vi står bakom, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 7, 11 och 34.
Fru talman! Bara en kort fråga. Maggi Mikaelsson sade att den förra regeringen lade fram en miljöbalk utan att ha målen klara för sig. Det är väl med all respekt inte alldeles riktigt. Vi gjorde det för den nuvarande regeringen förmodligen litet originella att vi först utarbetade ett antal mål. Mot slutet av mandatperioden kom sedan medlen i form av ett förslag till en lagtext som vi visste inte skulle kunna behandlas under den riksdagen eftersom vi lade fram det sommaren före valet. Maggi Mikaelsson vet väl att i kretsloppspropositionen, för att ta ett exempel, angavs mycket tydligt sådana mål som man faktiskt arbetar med även i dag. Materialet från Rio som vi känner väl i form av konventioner om biologisk mångfald och klimat, för att ta ett annat exempel, eller det material som presenterades i riksdagen vad gäller miljöfrågor och miljömål i anslutning till EU-medlemskapet. Visst lämnade vi mot slutet av mandatperioden, vid sidan av tunga sakfrågor som nationalstadspark och andra i vilka vi både antog målen och fattade besluten, många tydliga mål och medel som lever vidare. Jag tror att det var så.
Fru talman! Jag konstaterar bara att även Lennart Daléus står bakom texten i utskottsbetänkandet, där det står att man i samband med riksdagens beslut våren 1991 hade en heltäckande genomgång av de miljöpolitiska frågorna. Vi har inte tagit upp diskussionen om målsättningarna under den borgerliga regeringsperioden. Jag förutsätter att Lennart Daléus delar det som står i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Det Maggi Mikaelsson säger om 1991 Birgitta Dahl presenterade och som också behandlades och antogs i riksdagen. Man kan säga att det var en korrekt hantering. Det jag invände mot, fru talman, var när Maggi Mikaelsson sade att det under den förra mandatperioden inte presenterades några mål utan bara medel i form av ett miljöbalksförslag sommaren före valet 1994. Det jag vill peka på är att det under den förra perioden antogs ett antal mål som levererades till riksdagen i form av kretsloppsförslag, förslag när det gäller biologisk mångfald, klimathantering, målsättningarna när det gäller EU-medlemskapet. Det saknades inte mål under den förra mandatperioden.
Fru talman! Nej, jag sade nog inte att det saknades mål. De mål som riksdagen har fastställt gäller tills man fastställer nya mål. Det jag sade var att vi i betänkandetexten har redovisat att en fullständig genomgång av miljöpolitikens mål och medel gjordes senast 1991.

Fru talman! Jag kan som tidigare debattörer här bara beklaga att vi inte har fått en miljöproposition som vi hade kunnat debattera i kammaren innan sommaren inträder. Det kanske viktigare är att diskutera det vi har skrivit i betänkandet så att vi inte låter som ett gäng rättshaverister. Det har alltså väckts en mängd miljömotioner i riksdagen under den här mandatperioden, många från Miljöpartiet. Man hade kunnat rösta igenom många av miljömotionerna om man hade velat. Regeringen har inte ens egen majoritet i dag. Så hade det funnits en politisk vilja hade vi visst kunnat göra mycket under mandatperioden med hjälp av de motioner som framlagts. Jag kan bara konstatera att vi i de allra flesta fall fått reservera oss. En majoritet av partierna har valt att passa eller helt enkelt haft en annan uppfattning än Miljöpartiet i miljöpolitiken. I det här betänkandet behandlas alltså en rad motioner. Vi har precis som en del andra partier valt att inte lägga så många grundläggande motioner i miljöpolitiken under det här året, just därför att vi sparat det till den miljöproposition som vi alla trodde skulle komma någon gång i början på det här året. Det är också därför som vi i det här betänkandet kanske inte har alla de synpunkter på miljöområdet som vi skulle vilja redovisa. Men vi har i alla fall förhoppningsvis en möjlighet att skriva en motion på den proposition som så småningom dyker upp och kan i alla fall för väljarna tala om hur vi vill i miljöpolitiken. Naturligtvis hade det varit bättre att kunna föra en diskussion här om vad det hela skall mynna ut i. Jag tänker kort beröra en del av det som tas upp här och där vi har haft motioner. Många talar om att vi i Sverige skall ägna oss åt kärnverksamheter. För Miljöpartiet är miljöpolitiken en definitiv kärnverksamhet. För framtiden tror jag att just miljön är en nödvändig kärnverksamhet för att de förutsättningar som skall finnas för livet på den här planeten skall finnas kvar. Jag har hört alltfler miljödebattörer som nu börjar känna en mycket stor uppgivenhet. Vi som tog hela dagen på oss och var på den konferens i Uppsala som Artdatabanken hade i förra veckan kunde höra hur Thorleif Ingelöf, som är en mycket positiv människa, nu börjar känna sig uppgiven och negativ. Han kan konstatera att alltfler arter i Sverige börjar bli trängda. Den biologiska mångfalden har aldrig varit så trängd som nu, påstår han och många med honom. Man kan säga att 20 % av de bedömda arterna i Sverige finns i dag på listor för hotade arter. Det är en hög siffra. Man kan se att det stämmer världen över: ju större kunskapen om arter blir, desto fler arter vill man föra upp på hotlistor. Jag har hört många gånger i miljöpolitiken att man inte skall tala om det negativa som sker, utan man skall snarare vara positiv. Men man måste också berätta det som forskarna kommit fram till. Annars har vi ingen som helst möjlighet att rätta till det hela. I Miljöpartiet menar vi att det inte går med bara vackra ord. Ekologisk hållbarhet är ett ord som alla partier kan säga nu, men vi kan se att det är mycket få av de beslut som fattas som faktiskt leder dit. Mycket av de julklappspengar som regeringen nu delar ut anser vi inte går till objekt som ökar den ekologiska hållbarheten för framtiden. En del av dem är det vi förr kallade för ROT-pengar till ombyggnad av bostäder. Det finns dock saker som är bra, det kanske jag skall säga. Vi i Miljöpartiet är mycket glada över att vi fick igenom att en del av de pengarna kan gå till miljösanering av det som gamla miljösynder förorsakat. I min kommun har vi fått drygt 30 miljoner till saneringen av sjön Turingen, där det finns 250 kilo kvicksilver. Det vill jag tacka för. På det hela taget finns det många områden som det inte har gjorts några satsningar på. Miljöpolitiken hänger ju intimt ihop med den ekonomiska politiken. Naturligtvis är det så att de två partier som tillsammans lagt fram de ekonomiska propositionerna måste ta sitt ansvar. Centern och socialdemokraterna har inte satsat på miljöområdet. Vi har också förstått så småningom att Centerpartiet inte ens samarbetat i miljöfrågorna, utan där skall man, för att citera en här närvarande riksdagsledamot, bara kritisera. Jag tycker att det är ett mycket underligt ställningstagande. Jag kan säga att för oss i Miljöpartiet är det självklart att samarbeta i det som är hjärtefrågor. Det kanske är likadant för Centerpartiet. Därför har man samarbetat just i jordbruksfrågor. Från Miljöpartiets sida har vi varje gång det har funnits möjlighet att satsa pengar verkligen satsat stort på det som behövs, nämligen på Naturvårdsverket och på inköp av ur och naturskogar. Vi ligger fortfarande drygt 700 miljoner över regeringen när det gäller satsning på att kunna sätta av biotoper så att vi kan spara den biologiska mångfalden, som i dag är så hårt trängd. Vi ligger drygt en miljard över regeringen totalt i satsningar på det utgiftsområde som gäller allmän miljö. Vi har andra satsningar, t.ex. allergisanering som vi också anser är en miljöfråga. I det här betänkandet är det ett antal frågor som vi vill lyfta fram. Frågan om miljöpolitikens hela inriktning förutsätter jag att vi får återkomma till i den remissdebatt som jag förmodar ändå kommer att bli av när regeringens miljöproposition kommer. Jag kan som en kuriositet tala om för fru talmannen att vi har stött en av fru talmannens motioner som handlar om miljöavgifter på kvicksilver i amalgam. Tyvärr är vi ensamma på den reservationen. Det var en mycket bra motion. Vi har också lyft fram klimatfrågorna tillsammans med andra partier. Vi har en motion den här gången om Östersjön där vi kan se att utvecklingen tyvärr inte är positiv. Här är vi också ensamma. Jag har förstått att Vänsterpartiet inte tänker stödja reservationen därför att man anser att man har agerat tidigare. Men jag kan också tänka mig att det för andra partier kan vara svårt att stödja detta. Man vet att 45 % av allt kväve som rinner ut i Östersjön kommer från jordbruket, 33 % kommer från avlopp och 14 % kommer från luften. När vi börjar att titta på jord och skogsbruk kan vi konstatera att det i dag inte sker en hantering som leder fram till våra miljömål, nämligen till en hållbar utveckling och sparande av biologisk mångfald. Då faller partierna isär och har olika uppfattningar. Jag kan förstå att moderaterna och Centerpartiet, som egentligen har rötter i bonderörelsen och mycket starka bindningar dit, har mycket svårt att agera i frågor där man börjar titta på jord och skogsbruk. Jag känner ofta att det är i de frågorna som det brister. Där kan vi inte längre ha ett samarbete, och eftersom dessa frågor är så essentiella för miljöarbetet är det stora delar av miljöområdet som dessa partier inte agerar i. Östersjön är ett hav som fortfarande är mycket trängt. Vi ser en förändring i den biologiska mångfalden. Man kommer inte till rätta med M 74. På vissa ställen börjar fisket att försvinna. Man diskuterar fiskeförbud. Många av de fåglar som finns i Östersjön klarar inte de ca 500 olagliga oljeutsläpp som förekommer varje år. Det är problem med Östersjön, och det finns all anledning att intensifiera insatserna. I Sverige är man duktig på att släppa ut kväve. Vi är faktiskt inte bättre än andra länder när det gäller rening av kväve från jordbruk och från avlopp. Jag yrkar därför bifall till reservation 14. Vi har också tagit upp kemikaliearbetet. Vi har gång på gång fått avslag på våra motioner och förslag just med hänvisning till sittande utredningar eller att det skall komma en proposition. Här har regeringen svikit. Det skedde ingenting under den borgerliga tiden, det vet vi. Naturskyddsföreningen, som utvärderade den borgerliga regeringens miljöpolitik, sade att man i bästa fall kunde säga att det hade stått stilla, men om man skulle vara ärlig hade det gått bakåt. Det är naturligtvis beklämmande att vi gång på gång hänvisas till det beslut som fattades 1991. Efter det har det stått stilla på kemikalieområdet. Det finns inte så många framgångar att skryta med. Dessutom blir det mycket svårare att gå före efter det beslut som vi fattade i dag om Amsterdamfördraget. EU drar till tumskruvarna rejält för de länder som skulle vilja gå före och fasa ut användning av kemikalier. Vi menar från Miljöpartiet att vissa kriterier skall räcka för att kemikalier skall börja fasas ut. Många kemikalier är lika och är de mutagena, cancerogena och biackumulerande, då hör de inte hemma i ett ekologiskt hållbart samhälle och bör fasas ut. Det är hög tid att börja att ta bort de värsta kemikalierna ur ett samhälle som vill gå fram emot ekologisk hållbarhet. Men på det här området har det inte hänt någonting sedan 1991. Man har varit passiv i avvaktan på att vi skall gå med i EU. Vi ställer oss bakom dessa reservationer och även reservation 23, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till den. Det finns en reservation som jag vill yrka bifall till. Här finns en möjlighet för dem som talar sig varma för att PVC inte hör hemma i kretsloppssamhället. Det gäller reservation 27, som jag härmed yrkar bifall till. Det sker en allt större import av avfall - även av PVC - från andra länder. Som exempel kan jag nämna Söderenergi som ligger i min hemkommun Södertälje. Förra året sade man att man skulle elda 80 % biobränslen under 1998. Men nu börjar det att komma in något som man kallar för kretsloppsbränslen. Nu vill man elda "kretsloppsbränslen" och bara 3 % biobränslen. Vad är då kretsloppsbränslen? Jo, de kan bestå av både det ena och det andra. Det kan vara gummidäck, kontorsavfall, kreosotimpregnerade sliprar, PVC-plast, rötslam och - hör och häpna - tjäroljor från stenkol och brunkol som man kan köpa billigt från östra Tyskland. Kretsloppssamhället har alltså uppfunnit ett nytt ord: kretsloppsbränslen. Detta känns oerhört oroande. Vi i Miljöparitet anser att det måste bli ett stopp för import av sopor, för detta är sopor som icke skall brännas eftersom de innehåller en mängd kemikalier som definitivt gör dem olämpliga som bränsle. Här har Centerpartiet som verkligen talar sig varma om PVC - en av de få miljöfrågor som man driver, eftersom ett sådant inte påverkar bönderna så mycket - en chans att stödja en reservation. Jag yrkar därför bifall till reservation 27 där man föreslår ett moratorium för import av dylika sopor eller kretsloppsbränslen som absolut inte bör eldas och som absolut inte skall importeras. Slutligen vill jag säga någonting om den biologiska mångfalden som jag gång på gång här har diskuterat. Jag är glad att ett parti - Vänsterpartiet - nu börjar att ta dessa frågor litet mer på allvar. Det går utför med den biologiska mångfalden. Det går utför för fåglar och insekter i det öppna åkerlandskapet. Det går också utför för de arter som finns i skogen. Det finns - vilket alla anser, men som ingen vill ta på allvar - ett behov av att skydda mer av uroch naturskogen. Så litet som 4 % av skogen klassas i dag som naturskog och några få promille klassas som urskog. Så litet som 0,8 % är skyddad nedanför skogsodlingsgränsen, och det finns hela tiden ett tryck på avverkning. Det är oerhört beklämmande att regeringen och Centerpartiet inte har anslagit mer pengar för köp av skog för att skydda en biologisk mångfald som Sverige i många konventioner har förbundit sig att skydda. Det kan betraktas som en miljöskandal. Detta kommer ni att få ställas till ansvar för. Jag hoppas att de miljöintresserade människor som finns verkligen noterar att det är två partier som inte har mäktat att anslå pengar för skydda den biologiska mångfalden. Jag yrkar bifall till reservation 41. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att jag förutsätter att vi äntligen under den remissdebatt som kommer att hållas kan få möta miljöministern. Jag är glad att Miljöpartiet i alla fall har tagit sitt ansvar och har - tillsammans med Vänsterpartiet - ställt upp under den här mandatperioden och jobbat aktivt med miljöfrågorna. Jag förutsätter att dagen den 3 juni, då vi skall debattera den nya miljöbalken, blir mycket intressant och innehållsrik. Den balken är jag stolt över.

Fru talman! Jag har som vanligt litet svårt att hantera det som Gudrun Lindvall säger. Jag har förtvivlat försökt att hitta en logisk följd i resonemanget. Men jag har kommit fram till en iakttagelse: Centerpartiet har inte samarbetat med regeringen när det gäller miljöpolitiken. Miljöpartiet har samarbetat med regeringen när det gäller miljöpolitiken. Den förda miljöpolitiken är värd att kritisera - jag tror att begreppet skamlig förekom någonstans. Fru talman! Då frågar man sig igen: Drar Gudrun Lindvall någon slutsats av den resonemangskedjan?
Fru talman! Vi vet ju hur Lennart Daléus lyssnar: selektivt. Jag sade: Jag är mycket glad att Miljöpartiet har samarbetat med regeringen om miljöbalken. Det var nog nödvändigt för att vi skulle få en bra miljöbalk. Centerpartiet var inbjudet att vara med och samarbeta, men man avstod med motiveringen att man inte samarbetade om miljöpolitiken, för då skulle man bara kritisera. Jag anser inte att detta är ett sätt att ta ansvar. Jag anser inte heller att det är att ta ansvar för miljöpolitiken när man har skurit så mycket i budgeten när det gäller miljöpengar. Det är faktiskt inte något annat område i budgeten som har fått vidkännas så stora besparingar. Vi från Miljöpartiet är naturligtvis mycket kritiska till att det inte har avsatts pengar till skydd för urskog och naturskog. Vi är också mycket kritiska till att vi varje gång har fått hjälpa till att rädda de pengar som har varit avsedda för kalkning. Vi är också mycket kritiska till att Naturvårdsverket hela tiden har fått sina anslag nedskurna. Vi beklagar att det inte har avsatts mera pengar för sanering av miljöskadade områden, för det behövs. Centerpartiet har samarbetat med regeringen och har gång efter annan slagit sig för bröstet i den här kammaren, men det är bara att konstatera att det inte har skett på miljöområdet. Miljöpartiet har samarbetat om miljöbalken, och det är jag stolt över.

Fru talman! Riksdagen kommer i och med dagens betänkande från jordbruksutskottet att rikta skarp kritik mot regeringens oförmåga att till riksdagen komma med förslag om en samlad miljöpolitik. Det måste kännas tungt att vara miljöminister och få den här kritiken från riksdagsmajoriteten. Det måste också vara besvärligt för den som har fått den otacksamma uppgiften att från utskottsminoritetens sida försvara miljöministerns och regeringens oförmåga i detta avseende, så jag har förståelse för Åsa Stenbergs situation. Tidigare har oppositionen uttalat stark kritik mot regeringens hantering av miljöbalken. Från Miljösverige och från oppositionen har också mycket stark kritik uttalats mot den avlövning av miljöpolitiken som miljöministern har ansvarat för. På i stort sett alla de olika områdena inom miljöpolitiken har nedskärningar varit ett faktum. Detta sker, som har sagts här tidigare i debatten, under tiden som miljöministern åker land och rike kring och delar ut sina godispåsar i form av bidrag till olika, lokala projekt. Det är nästan patetiskt, fru talman, att nästan dagligen ta del av de pressmeddelanden som skickas ut från Miljödepartementet där man talar om vad dagens gåva innebär, i vilken kommun man har lagt 3, 5 eller 10 miljoner. Sedan åker miljöministern dit, visar upp sig och talar om att nu satsar regeringen lokalt här. På ett sådant sätt kan inte miljöpolitik bedrivas om man skall skapa trovärdighet, men dessvärre är det den socialdemokratiska miljöpolitiken i sin prydno. Det hjälper inte att anslå medel till lokala investeringar om inte miljöpolitiken hänger ihop och ansvariga myndigheter får möjligheter att bedriva aktiv miljöpolitik på alla de områden som berörs. Bakom en stor kuliss om att bygga om Sverige ekologiskt har regeringen faktiskt ansvaret för nedrustningen av miljöpolitiken. Exemplen är många. Det har nämnts flera här i debatten. Man har försökt att avsevärt minska anslaget till kalkning för att förhindra försurningen, men riksdagsmajoriteten förhindrade en alltför drastisk neddragning. Det har varit oförändrade anslag för naturreservat och nationalparker, alltså anslag för att skydda den skyddsvärda skogen, trots de stora behov som har påtalats. Nu, fru talman, i de yttersta av dagar ser vi en liten återställare på detta område i såväl tilläggsbudget som inför kommande budgetar. Man har nu skuggat in ytterligare pengar för den delen, men det är alldeles för litet. Anslagen för sanering av miljöförorenade områden har minskats. Man har varit senfärdig med att införa en ny samlad miljöbalk, vilket är ett kapitel för sig som vi får anledning att återkomma till senare i vår. Man har haft en oförmåga att arbeta för att sluta kretsloppet stad-land. Man har visat senfärdighet med effektiva åtgärder mot oljeutsläpp i Östersjön. Resurserna till länsstyrelsernas miljöenheter har dragits ned, vilket minskat möjligheten att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Man har haft framförhandlade tillstånd från EU att öka koldioxidutsläppen som nu ökar växthuseffekten. Det har skett neddragningar av forskningsresurser på miljöområdet. Ja, fru talman, uppräkningen kan fortsätta väldigt länge. I stället för att satsa på en effektiv och långsiktig nationell miljöpolitik satsar regeringen s.k. projektmedel till projekt som kommer att avstanna den dag då de särskilda ekonomiska medlen har tagit slut. Fru talman! Till skillnad från denna politik har vi från kistdemokraternas sida konsekvent presenterat budgetförslag och miljöåtgärder som syftar till en förstärkt miljöpolitik och sanering av den nationella miljöskuld som Sverige har dragit på sig. I dagens betänkande behandlas ett antal fristående motionsförslag. Jag vill speciellt lyfta fram ett område, nämligen klimatfrågan som är mänsklighetens ödesfråga. Om vi inte lyckas hejda fossilförbränningen och därmed följande koldioxidutsläpp blir det en ökad medeltemperatur på jordklotet. Med fortsatta föroreningar av lufthavet räknar man med en fortsatt medeltemperaturförhöjning på en 1-3 1⁄2 grader de närmaste hundra åren. Detta innebär att havsytan kommer att stiga och att havsströmmarnas banor kan komma att ändras. Oväder som orkaner blir vanligare, dessutom med ökad styrka. Över hela världen kommer vädret att bli mer extremt. Torka, översvämningar och värmeböljor väntas öka. Uppräkningen av effekter till följd av klimatförändringarna kan göras lång. För att förhindra en utveckling i enlighet med detta scenario måste alla länder, också Sverige, ta ansvar för att hejda utsläppen av koldioxid. Tvärtom måste ett kraftfullt handlingsprogram - som vi har pläderat för i flera år - för att minska utsläppen upprättas och genomföras. Det handlar om utfasning av fossilbränslen i såväl energiproduktionen som transportsektorn. Det handlar om begränsning av etanavgång, åtgärder för att öka kolbildningen samt återvinning och, om möjligt, lagring av koldioxid. Regeringen har nu av EU utverkat tillstånd att bryta internationella klimatöverenskommelser och därmed öka utsläppen med 5 %. Färska siffror om utsläppen från Sverige visar att ökningen kan komma att bli ännu större. Detta går stick i stäv med riksdagens beslut att stabilisera koldioxidutsläppen till år 2000 för att därefter få en minskning. Den enda fråga som jag vill ställa till Åsa Stenberg, som är Socialdemokraternas representant, är: Varför har vi denna femprocentiga ökningsmöjlighet? Jag har försökt att få ett besked av miljöministern i tidigare debatter, men jag måste säga att svaren inte har varit precis glasklara. Skulle inte Åsa Stenberg här i dag kunna säga att det här inte är aktuellt, att vi kommer att meddela EU att vi inte skall ha de fem procenten, att vi avstår från detta. Det vore ett tydligt besked om att Sverige fortsättningsvis skall bli tydligare i klimatfrågan och att vi skall verka för att begränsa utsläppen. Ett tydligt handlingsprogram, som omfattar alla de sektorer som kan komma att beröras, bör utarbetas. Det handlar om såväl nationella som regionala och globala frågeställningar. Ett samlat klimatpolitiskt handlingsprogram bör fastställas av riksdagen. Regeringen bör för dess genomförande upprätta ett särskilt sekretariat för klimatfrågorna. I detta sammanhang vill jag under mom. 9 beträffande klimatfrågor yrka bifall till motion Jo757, yrkandena 1 och 2. Som fru talman vet är kristdemokraterna inte representerade med ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Det är därför jag får framställa våra yrkanden här. I övrigt stöder vi reservation 13, som handlar om Östersjön. Vidare stöder vi reservation 36, som handlar om retursystemet för burkar, också de som importeras. Detta är en fråga som vi i flera sammanhang har engagerat oss i. Fru talman! Det finns flera reservationer som vi har stark sympati för, och om det hade blivit omröstningar om dem skulle vi kanske ha backat upp dem. Jag vill under ytterligare ett moment yrka bifall, nämligen under mom. 39 där jag vill yrka bifall till motion K715, yrkande 5, om fler majoritetsbeslut i EU till gagn för miljön. Jag såg i går en intervju med utrikesministern där hon bejakade denna inställning. Det är en ny position från regeringens sida som jag välkomnar. Dagens debatt om Amsterdamfördraget bekräftar att man är på väg i denna riktning. Det är helt nödvändigt att nu använda EU som ett instrument i miljöns tjänst. I övrigt står vi givetvis bakom de kristdemokratiska motionsförslagen men avstår från att yrka bifall till dem. Till sist, fru talman, hade jag tänkt gratulera Lennart Daléus eller snarare Centern och dess valberedning till ett bra förslag i partiledarfrågan. Men jag blev litet bekymrad när jag hörde Daléus inlägg här. Jag tycker att det var litet synd att han som ordförande i jordbruksutskottet flyttade fokus från dagens betänkande, som faktiskt är en mycket skarp vidräkning med regeringens miljöpolitik, till att diskutera en för dagen aktuell rapport som berör OKG och O2:an. Jag tycker att det var litet synd. Jag tyckte att Daléus, som är en hedervärd person som brukar vara seriös i debatten, halkade litet snett i den här diskussionen. Det tycker jag var synd. Det blev litet oseriöst omkring den här säkerhetsrapporten om O2:an. Han sade att O2:an är mer osäker än Ignalina och hävdade att det var en åsikt som SKI, alltså Fru talman! Jag har läst de kommentarer som SKI har gjort i det här sammanhanget. Jag måste säga att om SKI hade den uppfattningen att vi har reaktorer i Sverige som är osäkrare än Ignalina, så tror jag faktiskt att SKI omedelbart skulle ingripa och stänga sådana reaktorer. Jag tror ändå att det är en rätt så avsevärd skillnad vad gäller säkerheten vid såväl O2:an som vid andra svenska reaktorer om en härdsmälta skulle inträffa jämfört med vad som gäller för Ignalina. Det finns kanske ingen anledning att fördjupa den här diskussionen, men jag tycker att det var en litet olycklig start att komma in på ett något oseriöst spår i den här debatten. Säkerhetsfrågorna kring kärnkraften är viktiga. Men om vi för den diskussionen måste vi också ha ordentligt på fötterna och veta vad vi talar om. Den rapport som publicerades i morse, och som det har förts en viss diskussion omkring under dagen, kanske ändå måste få en något djupare analys.

Fru talman! Jag tänkte höra om det går att få ett besked av kd. Från Centern hörde jag ingenting om huruvida man tänker stödja den reservation som handlar om att vi vill att det skall bli stopp på import av sopor som bl.a. innehåller PVC för förbränning i Sverige. Jag tänkte höra hur kd ställer sig till det. Vi kan titta på vad som sker i dag. På många ställen ersätts ju biobränsle, som inte innebär något nettotillskott av koldioxid, med sopor, som de facto ger ett nettotillskott av koldioxid - framför allt om det rör sig om plaster som är tillverkade av olja. Därför skulle jag vilja höra: Finns det någon möjlighet att från kd få stöd för reservation 27? Jag skulle också vilja höra: Innebär det som Dan Ericsson säger att det är omöjligt för kd att tänka sig skattesänkningar på fossila bränslen - oljor och sådant - eftersom en skattesänkning med allt vi vet skulle kunna riskera att vi får en ökad förbränning av fossila bränslen?
Fru talman! Gudrun Lindvall hävdade ju i sitt anförande att Miljöpartiet är det enda parti som har tagit upp miljöfrågorna under den här mandatperioden. Och, fru talman, mot bakgrund av att detta ju faktiskt inte är med sanningen överensstämmande tog det faktiskt emot att säga att vi stöder den och den positionen - även om jag delar många av de uppfattningar som finns i olika motioner och reservationer som kommer fram här. Men mycket av detta är inga nyheter, fru talman. Det är gamla krav som har drivits av Det gäller t.ex. den här avfallsfrågan. Jag kan upplysa Gudrun Lindvall om att jag har sysslat med den i flera år. Jag har faktiskt agerat och fått miljöministern att driva den här debatten i EU så att vi får stopp på det här. Det handlar om anläggningar i Linköping och Norrköping som tar in det här. Jag har i kontakter med personer vid dessa anläggningar fått dem att säga att de skall fasa ut den här typen av import, för den är inte bra. Man skall satsa på biobränslen. Det här är ingen ny fråga, fru talman, även om Gudrun Lindvall hävdar att det bara är Miljöpartiet som driver miljöfrågorna.
Fru talman! Jag hävdar att Miljöpartiet har lagt fram många miljömotioner. Det är bara att titta i statistiken. Jag har inte sagt något om kd eller om hur många motioner ni har lagt fram. Jag har sagt att Miljöpartiet har lagt fram många miljömotioner som vi har fått avslag på. Jag fick inget svar. Innebär det här, eftersom kd har drivit denna fråga så länge, att ni nu kommer att stödja oss? För det som sker nu är en markant ökning av import av det som inom citationstecken kallas "kretsloppsbränslen." Det är också många värmeverk som går in med nya koncessioner för att t.ex. få elda den här tjäroljan från östra Tyskland, de här gummidäcken, de kreosotimpregnerade sliprarna osv. - och framför allt då sopor innehållande plast från Tyskland. Är vi överens om att detta är felaktigt så kan jag inte förstå varför kd inte skulle kunna stödja det här. Det viktigaste måste väl ändå vara sakpolitiken? Jag fick inte heller något svar på frågan om kd tycker att det är oacceptabelt att tänka sig sänkningar av skatter på fossila bränslen. Att jag frågar detta beror på att kd har gått ut och sagt att man vill sänka skatten på eldningsolja och diesel för bönder. Det skulle i så fall vara något som tvärt går emot vad man i övrigt säger; att man vill minska användningen av fossila bränslen för att därmed minska koldioxidutsläppen. Jag väntar fortfarande på det beskedet.
Fru talman! Gudrun Lindvall kan ju fortsätta att försöka examinera andra partier. Men jag tror att det är litet svårt att få en seriös dialog och diskussion när man har som utgångspunkt att det egna partiet har den hela och fulla sanningen medan alla andra partier inte ens tar upp frågorna, driver dem och lyfter fram dem. Det blir ingen konstruktiv dialog. Sedan till de här sakfrågorna. Kommer vi att stödja? Det är precis som jag sade tidigare; vi har drivit de här frågorna. Det är möjligt att reservationerna är så utformade att det kan finnas formuleringar i dem som inte är okej. Jag skall titta närmare på detta för att se om vi vid en eventuell omröstning skall backa upp just detta. Det är självklart. Vi vill ha stopp för den här verksamheten. Vi har inte lyckats få det. Jag trodde att vi skulle ha kunnat komma längre, och att Anna Lindh skulle ha kunnat verka än hårdare för detta i EU. Sedan vill jag svara på frågan om detta med att sänka avgifter och skatter på fossilförbränning. Ja, fru talman, det är ju det som blir litet problematiskt i en internationell värld. Om vi sätter upp för höga skatter och avgifter så innebär det att vi flyttar ut det här till andra delar av världen. Då ökar förbränningen där. Det är precis det som exempelvis energidiskussionen handlar om. Vi kan ju föra en väldigt bra politik som minskar utsläppen här hemma i Sverige. Men om det leder till att vi får än större utsläpp och än mer förorenande ämnen i Polen och Danmark som sedan väller in över Sverige och bl.a. försurar våra skogar och vattendrag så är ingenting vunnet. Jag tror att Gudrun Lindvall och Miljöpartiet faktiskt skulle ta till sig litet av det här. Det är det som är litet av poängen med EU. Vi skall kunna använda EU som ett instrument när det gäller de gränsöverskridande miljöproblemen så att vi inte flyttar ett problem från ett land till ett annat och förvärrar problemet. Men Miljöpartiet vet ju alltid allting bäst, och vi andra förstår inte så mycket. Så vi stannar väl diskussionen där.
Fru talman! Först vill jag ta upp frågan om vad vi skall prata om i dag. Det är en fråga som vi har haft uppe många gånger, fru talman. Vad skall riksdagen och riksdagens kammare ägna sig åt? Nu har vi ett betänkande på bordet, Dan Ericsson, men det sker ju också saker i omvärlden från tid till annan. Det sker saker i omvärlden som har att göra med frågor som jordbruksutskottet i någon mening har ansvar för. Det kan inte vara orimligt om det kommer upp en fråga som nästan dominerar nyhetsflödet i dag, och som rör sig inom vårt ämnesområde, att vi tillåter oss att ta litet i den när vi nu har en debatt som hör till det här utskottet. Sedan kan det vara riktigt att man kan kvalificera en del resonemang. Det är klart att den totala säkerhetsanalysen när det gäller kärnkraften sträcker sig över allt från hur demokratiskt samhället är till risken för terrorverksamhet och mycket annat. Jag skall dock inskränka mig till att återge vad SKI har sagt i dag, åtminstone i ett pressmeddelande som jag har läst. Man redovisar IAEA:s rekommendation och gör ett konstaterande i fråga om de siffror som i dag har blivit tydliga i debatten när det gäller O2:an. De siffrorna, genomförda som en probabilistisk säkerhetsanalys - det gäller diskussionen kring en härdskadefrekvens - ligger för O2:an högre än IAEA:s rekommendationer. De ligger också över de mål som Sydkraft, som äger O2, själva har satt upp som säkerhetsmål för reaktorn. Det tycker jag är allvarligt, fru talman. Då får jag nästan ställa samma fråga till Dan Ericsson som till den tidigare talaren: Drar min gamle vän från folkkampanjen, Dan Ericsson, i dag någon slutsats av detta vad gäller synen på den svenska kärnkraften?
Fru talman! Min avsikt med min korta kommentar i mitt anförande var just att få ett mer nyanserat uttalande från Lennart Daléus, där han inte vidhöll att SKI hävdade att Oskarshamn 2 skulle vara sämre än Ignalina. Såvitt jag förstår av Lennart Daléus replik var han mer nyanserad och utgick nog från det pressmeddelande som SKI har sänt ut. Precis som Daléus säger var det jämförelserna mellan IAEA och de säkerhetsmål som Sydkraft självt har ställt upp för verksamheten som diskussionen handlade om och inte om en jämförelse med Ignalina. Vi får när det gäller den PSA-siffra som nämns här komma ihåg att det inte är helt givet att de här undersökningarna genomförs på liknande sätt runt om på olika reaktorer. Det jag ville säga var att även om detta har dominerat nyhetsflödet och förtjänar att tas upp här i kammaren i dag måste man ha litet fakta på fötterna innan man gör den typen av litet oseriösa uttalanden som Daléus gjorde från talarstolen. Nu tyckte jag att han nyanserade sig. Det är jag tacksam för. Då kan vi föra en fortsatt seriös diskussion. Slutsatsen av detta är givetvis - jag skall svara på Daléus fråga - att vi måste ha en fortsatt diskussion kring säkerheten. Vi vet att kärnkraft, hur den än produceras, innebär risker, det är självklart. I Sverige har vi försökt att minimera detta på olika sätt, men det finns alltid en risk kvar. Men vi har också en risk vad gäller den ökade kolförbränningen. Det länder återigen Lennart Daléus till heder att han ändå har erkänt att avstängningen av Barsebäck den 1 juli, om den blir av, innebär ökad fossilbränsleanvändning. Vi från kristdemokraterna kan inte acceptera detta. Vi har en annan syn på detta och väger in klimatpolitiken väldigt tungt. Daléus gör en annan avvägning. Det har jag full respekt för.
Fru talman! Dan Ericsson går runt frågan. Det finns en avancerad komponent i bedömningen av kärnkraftens säkerhet och säkerheten i reaktorer, en tung komponent som bl.a. hänger samman med elförsörjning och sådana frågor. Det är PSA, en probabilistisk säkerhetsanalys, som bl.a. markerar för härdskadefrekvensen. Den är en sådan komponent som man har värderat Ignalina efter, men det finns annat också när det gäller Ignalina. När man har gjort den värderingen har man kommit fram till att siffrorna för Ignalina är sådana att de litet försiktigt uttryckt kan utsätta verkets drift för kritik. Om nu siffrorna när det gäller en probabilistisk säkerhetsanalys, PSA, för Oskarshamn 2 är likartade eller sämre än siffrorna för Ignalina kvarstår ändå frågan: Har kravet på att Ignalina skall stängas någon spegling i synen på de svenska reaktorerna? Skall de blågula reaktorerna behandlas med annan bomull? Finns det alltid resonemang bakom som kan säga att de är okej? Jag förstår inte Dan Ericssons resonemang.
Fru talman! Jag måste själv erkänna att jag har svårt att förstå Daléus, som jag tycker går runt litet. Om jag fick bestämma över Ignalina, fru talman, skulle jag stänga det omedelbart. Jag har varit på Ignalina så jag vet vad det handlar om. Jag vet vad SKI tycker om Ignalina. Jag vet vad säkerhetsexperter runt om i världen tycker om Ignalina. Det är en självklarhet. Problemen, fru talman, är faktiskt att i förlängningen av den energipolitik som Sverige nu har slagit in på kan det innebära att vi i Sverige bidrar till att skapa förutsättningar för Litauen att driva Ignalina vidare. Det är det som är det allvarliga. I stället för att hjälpa till så att de här reaktorerna kan stängas av och ersättas med annan och bättre kraftproduktion kan det faktiskt vara på det sättet att svensk energipolitik landar i att öka fossilförbränningen. Det har faktiskt Daléus erkänt blir fallet, men också att vi förlänger användningen av Ignalina och andra kärnkraftsreaktorer österut. Det kan inte ha varit Lennart Daléus avsikt med energibeslutet. Dessvärre kan det bli effekten, och det beklagar jag.

Fru talman! Jag börjar för säkerhets skull med att yrka bifall till jordbruksutskottets betänkande och avslag på reservationerna 2-41. Som framgått av tidigare talare behandlar vi nu ett motionsbetänkande, vilket innebär alla motionsyrkanden om miljö som återstår från den allmänna motionstiden förra året, inte mindre än 163 stycken. De spänner över ett brett område. Det är vattenvård, luftvård, kemikalier, buller, naturvård, avfall, miljöarbetet i EU, m.m. Ett stort antal av motionerna tar upp frågor som har behandlats tidigare under mandatperioden, t.o.m. flera gånger i vissa fall. I flera fall så sent som hösten 1997. Dessa yrkanden avstyrks mot den bakgrunden. Många av motionerna är av övergripande karaktär och tar upp mål och riktlinjer för miljöarbetet. Utskottet hänvisar i betänkandet till den miljöpolitiska proposition som aviserades att komma i slutet av april, vilket många har berört här i talarstolen. Den har tyvärr blivit försenad. Det pågår beredning för närvarande i Regeringskansliet. Som Maggi Mikaelsson tog upp var förra gången riksdagen tog beslut om mål och riktlinjer för miljöpolitiken utifrån en heltäckande genomgång av miljöfrågorna så tidigt som våren 1991, alltså före förrförra valet. Sedan dess har riksdagen enligt det beslut som fattades då också varje år fått en redovisning av utvecklingen på miljöområdet. Senast vi fick en sådan redovisning var i höstas. Redan då konstaterade regeringen, liksom för övrigt utskottet, att det behövs nya och tydligare miljömål för att understödja och driva på arbetet för en hållbar utveckling. Rent allmänt vill jag gärna säga att jag är glad över att det trots allt finns en ganska god överensstämmelse bland de flesta partier kring hur miljöfrågorna skall drivas här i den svenska riksdagen, möjligen med undantag för moderaterna. Miljöfrågorna är oerhört väsentliga för kommande generationer och måste drivas internationellt. Då är det självklart mycket lättare om regeringen har en stark majoritet i ryggen i det internationella arbetet. Innan jag kommenterar några av reservationerna, fru talman, vill jag anknyta till den debatt och de beslut som föregått detta ärende, nämligen Amsterdamfördraget. Där klarläggs att hållbar utveckling är ett grundläggande mål för EU. Där flyttas positionerna fram när det gäller att driva en aktiv miljöpolitik. Här har den svenska regeringen agerat pådrivande. Så skulle jag vilja säga någonting om miljöpolitikens inriktning, eftersom det väldigt mycket har handlat om formerna för politiken, när propositionen kommer och inte kommer. För mig är det viktigare att det blir en bra proposition. Om man ser bakåt en generation - en generation är väl ca 25 år - kan man säga att det har hänt ganska mycket sedan 1970, 1971, 1972. De svenska svavelutsläppen har minskat med 90 %. PCB-halterna i fåglar och fiskar har minskat med mer än 80 %. Kvicksilverutsläppen har minskat med mer än 95 %. Luften i tätorterna har blivit bättre tack vare minskade utsläpp från bilar och industrier. Vi kan alla räkna upp en mängd exempel på vad som har blivit bättre. Erfarenheterna av de här 25 åren visar vilka otroliga möjligheter det finns. Vi skall naturligtvis inte blåsa faran över. Fortfarande sprids det farliga kemikalier med varor, vindar och vatten. Fortfarande ökar koldioxidutsläppen i världen. Oanade krafter spelar med jordens klimat. Eftersom vi har orkat med så mycket under de 25 år som har gått, känner jag ändå en optimism att vi framåt också kan göra en hel del. Jag skulle vilja peka på några saker jag tror att det är nödvändigt att vi gör. Vi måste fortsätta att minska industriutsläppen. Miljöbalken innebär skärpta lagkrav och bättre tillsyn. Med hjälp av ny teknik och tillsammans med att företagen tar större ansvar kan vi så småningom nå nollutsläpp. Vi måste sluta sprida farliga kemikalier. Vi måste minska avfallsberget. Vi måste minska miljöpåverkan från trafiken ytterligare. Vi måste minska jordbrukets och skogsbrukets miljöpåverkan. Vi måste givetvis fortsätta arbetet i EU med försurningsstrategin och kemikaliestrategin. Vi måste jobba vidare med arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling. Vi måste vidareutveckla samarbetet i Östersjöregionen. Då är det välkommet med den extra miljard som har aviserats i vårpropositionen kring Östersjöfrågorna. Fru talman! Jag vill något kommentera vad som har sagts i dag. Göte Jonsson raljerade med de lokala investeringsbidragen. Även Dan Ericsson var inne på samma linje. Ni tyckte att det var larvigt att åka runt och dela ut bidrag. De projekt som nu kommer i gång runt om i landet har sin upprinnelse i det arbete för Agenda 21 som har pågått i kommunerna sedan Riokonferensen. I och med att kommunerna har haft möjlighet att leda arbetet har det i sin tur lett fram till projekt som alla i kommunerna känner sig delaktiga i. Det blir litet oseriöst att raljera med dessa frågor i riksdagen. Det kommer att bli många fina projekt. Sysselsättningen kommer att öka, och näringslivets utveckling kommer att drivas på. Jag tror att Göte Jonsson i själ och hjärta vet att de 5,4 miljarderna - ytterligare 2 miljarder har aviserats till 2001 - inte är några miljöpengar. Det är pengar som skall stimulera sysselsättningen. Förr om åren lät vi bygga hamnar, vägar och hus för att stimulera sysselsättningen. Nu har vi valt att bygga ett ekologiskt hållbart Sverige. Pengarna används både för att skapa sysselsättning och samtidigt gå i rätt riktning miljömässigt. Göte Jonsson försökte lura in mig i att diskutera miljöbalken. Den kommer jag inte att debattera i dag. Göte Jonsson får återkomma till den frågan och följdlagstiftningarna den 3 juni. Problemet med målen i dag är inte att det inte finns några mål. Enligt Daléus finns det inga mål, och vi väntar på miljöpropositionen. Då äntligen kommer målen. Men det finns många mål. Jag har refererat till de mål som fastställdes 1991. Sedan har Lennart Daléus själv nämnt kretsloppspropositionen från den borgerliga regeringstiden. Problemet med målen är att de är många och spretar åt alla håll. Fru talman! Det faktum att miljöministern inte är här i dag beror inte på nonchalans eller ovilja till debatt. Hon är i USA och undertecknar Kyotoprotokollet. Den miljöpolitiska propositionen skall läggas fram inom kort. Den har tyvärr inte lagts fram på riksdagens bord än. Men ni som ingick i den borgerliga regeringen borde använda er av litet självkritik. Inte alla propositioner under den tiden lades fram på exakta datum. Detta är ett viktigt arbete, och det kräver att det inte blir något hastverk.

Fru talman! Jag tycker att den kritik som majoriteten riktar mot regeringen är utomordentligt välbefogad. Vad beror förseningen på, Åsa Stenberg? Jag är rädd för att förseningen beror på att kvaliteten på propositionen är undermålig. Om det råder så olika uppfattningar i departementet att man inte har kunnat tidsberäkna hur lång tid det tar att ta fram en proposition är risken att innehållet är dåligt. Det får vi se. Det är ändå utomordentligt klandervärt att inte lägga fram propositionen när det har sagts utan att den skjuts upp gång på gång. Det är det vi har kritiserat. Jag raljerar inte, Åsa Stenberg, med de lokala investeringsbidragen. Jag tycker snarare att det hela är tragiskt. Åsa Stenberg säger att de inte utgör miljöpengar utan är sysselsättningspengar. Det är precis så. Då är det tragiskt att vi har en regering som säger att man satsar 5 1⁄2 miljard på lokala investeringspengar på miljön, ytterligare pengar kommer i denna budget. Problemet är: Är det sysselsättningspengar eller miljöpengar? Jag raljerar inte när jag tar hästen i Säffle som exempel. Det är snarare tragikomiskt. Det är väl inte sysselsättning för hästar som det här handlar om? Likadant är det i fråga om ett miljökafé i Arvika. Där finns redan kaféer. Det är snarare så att miljökaféet slår ut andra kaféägare. Gävle får en miljon för att experimentera med tygblöjor på förskolorna. Det är väl andra pengar än statliga pengar till kommunerna som skall gå till sådant?
Fru talman! Jag tycker faktiskt att Göte Jonsson fortsätter att raljera. Han tar fram de exempel han finner mest löjeväckande. Jag har inte läst på om just dessa exempel. Det finns inget projekt av den karaktären. Det är fråga om en mängd åtgärder som tillsammans bildar en helhet. Det handlar mycket om att bygga om till ett ekologiskt hållbart samhälle, så till vida att man blir mindre beroende av elenergi. Det handlar om att kompostera och ta hand om avfall på annat sätt, m.m. Jag tycker att det vore väldigt intressant att ha en seriös diskussion om vad som är bra. Detta är inte sysselsättningspengar eller miljöpengar. Vi har kommit på det kluriga att det går att åstadkomma två saker med samma pengar. Det är bra för Sveriges utveckling. Det kommer att driva på företagen i den riktning vi vill. Vi vill att Sverige skall vara en spjutspets mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Sverige skall helst ligga före och därigenom få konkurrensfördelar gentemot företag i andra länder. Det är absolut inte fråga om någon illvilja att propositionen inte har lagts fram. Den läggs fram om några veckor, och då får vi möjlighet att återkomma i en debatt.
Herr talman! Jag tror inte att det är illvilja. Jag tror snarare att det är brist på kompetens. Det är inte mycket bättre det, i och för sig. Jag återkommer till den prioritering som regeringen gör. När jag tar de här exemplen tar jag dem inte för att raljera. Jag tar dem därför att jag tycker att det är så utomordentligt allvarligt när en regering hanterar pengar på detta sätt. Det är allvarligt av två skäl. För det första säger man att det ändå är Anna Lindh som i stor utsträckning är ute och talar om de här pengarna. Då är det miljöpengar! För det andra säger fackliga representanter, när man talar med dem, att det är sysselsättningspengar. Det är inte både-och, Åsa Stenberg! Det är på väg att bli ingenting av det. Gör man på det här sättet, och blandar ihop som ni har gjort i det här sammanhanget är det alldeles fel. Vad som också är fel är att det ger tokiga signaler ut till dem som har det faktiska ansvaret i de här sammanhangen. Varför skall man ge 540 miljoner kronor till komposteringshus åt en HSB-förening, när andra HSB-föreningar inte får det? Detta är sådant som skall skötas inom ramen för det ansvar som både bostadsrättsföreningar och näringsliv har för att arbeta för ett bättre miljösamhälle. Nu gör regeringen i stället så att man säger: Gör ingenting! Vi ser till att ni får pengar genom staten! Regeringen motarbetar det normala, positiva miljöarbetet med pengar som kunde användas betydligt bättre på annat sätt. Ta forskningen, som är en huvuduppgift för staten! Ta inköpen av skog som skall räddas! Det finns en rad åtgärder där pengarna kunde användas bättre. Regeringen använder pengarna fel. Det är tragiskt. Det är inte fråga om att raljera - det är fråga om att konstatera.
Herr talman! Jag vill klart fastställa att de här pengarna inte har tagits från miljöbudgeten. Det är ovedersägligt. Det kan Göte Jonsson inte komma och säga. De har inte kommit från miljöbudgeten - alltså är det inte rena miljöpengar. Det är pengar som kan användas på ett klokt sätt ute i kommunerna. Jag rekommenderar Göte Jonsson att åka ut och träffa kommunalpolitiker i Sveriges kommuner - gärna partivänner till Göte Jonsson. I 99 % av alla kommuner är de nämligen väldigt positiva till just detta förslag från regeringen. Slutligen vill jag framhålla en annan sak. Göte Jonsson tog i sitt inlägg upp miljöforskningen som om den över lag hade fått mindre pengar. Det är inte sant. Den totala miljöforskningen har lika mycket pengar - kanske mer - än tidigare.
Herr talman! Jag begärde replik när Åsa Stenberg tog upp och hänvisade till att man nu i Amsterdamfördraget hade lagt in hållbar utveckling som ett övergripande och grundläggande mål. Det må vara bra att det står som en målparagraf. Men Åsa Stenberg, och alla andra här också, vet att orden inte räcker. Det är fråga om vilka styrmedel man har. Där är EU:s fördrag motsägelsefulla. Åsa Stenberg sade bl.a. att vi skall sluta sprida farliga kemikalier. Det låter sig ju sägas - vi är många som tycker det. Men EU:s kemikaliepolitik är totalharmoniserad, vilket gör att vi får in mängder med kemikalier som vi inte kan förbjuda oavsett om vi tycker att de är farliga eller inte. Ett annat exempel är regelverket om bevarandet av hotade djurarter. I nästa betänkande i kväll skall vi diskutera svårigheterna att kunna stödutfodra verkligt hotade djurarter, som havsörn och fjällräv t.ex. Detta beror helt och hållet på EU:s regelverk. Detta är viktiga miljöfrågor, som visar att det inte räcker att skriva in några ord i grundfördraget, även om man inte skall se bort från det. Men det är styrmedlen som är viktiga. Vi i Vänsterpartiet är kritiska till hur pengarna används när det gäller den här ekofonden. Det är väldigt mycket pengar - 7,4 miljarder. Men detta är någonting som varken Socialdemokraterna eller något annat parti här i riksdagen har möjlighet att diskutera fördelningen och inriktningen av. Det är den största kritiken från Vänsterpartiets sida. Jag skall alltså spara den kritiken till regeringen. Det är ju den som sitter på de här pengarna.
Herr talman! Det som jag tog upp angående Amsterdamfördraget var naturligtvis övergripande. Men jag tycker att det är väsentligt att vi har kommit så långt att miljöfrågorna har den tyngd de har i fördraget. Det var sämre förut. Det är viktigt att slå fast det. Sedan måste vi naturligtvis jobba inom EU. Jag tror att vi dels i Sverige måste ha en kemikaliestrategi, dels också jobba för att den skall bli internationellt verksam - och i första hand då inom EU. Vi måste kunna jobba tillsammans för att få ned så många kemikalier som möjligt.
Herr talman! Självfallet är det viktigt att man jobbar internationellt med frågor som är gränsöverskridande, vilket problemet med kemikalier är. Samtidigt kan man konstatera att medlemskapet i EU har inneburit att mycket av det svenska miljöarbetet har stannat upp i en iver att vi skall kunna förändra hur det ser ut inne i EU. Det är ju lovvärt att försöka förändra och höja nivån i andra länder, men när det samtidigt får konsekvensen att det nästintill blir stopp i Sverige, eller att vi kanske t.o.m. får backa, är det inget som är bra. Det visar sig att miljögarantin inte håller när man testar den seriöst. Det går inte att med hänvisning till hälsa och miljö i övrigt ha nationella särregler. Det går inte att hävda miljökraven om de hotar grundbultarna inom EU, nämligen den fria rörligheten av varor. Detta tycker jag är ett allvarligt problem.
Herr talman! Vi löser naturligtvis inte alla problem i en handvändning inom EU. Det inser både Maggi Mikaelsson och jag. Men jag tycker att det ibland kan vara en poäng att ta ett steg framåt inom EU och stå kvar på stället i Sverige. Om man totalt sett går framåt inom EU blir det trots allt en positiv effekt. Jag är alltså inte riktigt lika pessimistisk. Även om det går långsamt - det vet vi alla - tror jag att vi totalt sett måste fram inom EU. Jag tror nämligen inte att vi får någon kemikaliefri värld. Vi får inte bort de giftiga och farliga kemikalierna om vi inte jobbar internationellt.
Herr talman! Åsa Stenberg har alldeles rätt i att vi i första hand skall ta upp sakfrågorna. Men kan jag då få ett besked om vad som är regeringspartiets bedömning av klimatfrågan? Hur kommer Sverige att få det med koldioxidutsläppen? Kommer Sverige att kunna ligga kvar på nollprocentsnivån fram till år 2000 för att därefter minska, eller kommer man att utnyttja femprocentshöjningen som man har fått inom EU? Det är den tyngsta sakfrågan, som jag skulle vilja ha ett besked i. Jag måste också gå till formfrågan. Åsa Stenberg säger att propositionen fortfarande bereds i Regeringskansliet, och att formerna inte är så viktiga. Det är i och för sig begripligt att hon säger så eftersom hon har så dåligt på fötterna, men de här formerna och reglerna har faktiskt inte tillkommit av en slump. De är ju till för att sakbesluten som vi fattar här i Sveriges riksdag skall bli bättre och väl förberedda. De är också till för att näringslivet skall kunna lita på att vissa planer följs, och att man skall våga satsa och skapa jobb i Sverige. Detta handlar inte om en enstaka proposition, Åsa Stenberg. Jag har tittat på statistiken för de senaste tre åren. Det har bara blivit sämre och sämre med följsamheten av planerna. Färre och färre propositioner har avlämnats i tid. Det är väl ändå ett tecken på den stora oförmåga som regeringen har att se till att beredningen av ärendena blir korrekt.
Herr talman! Jag vill först ta upp en sak som Lennart Fremling tog upp i sitt anförande, och som jag inte hann med tidigare. Han tog som exempel upp bullerfrågorna, och menade att den försenade hanteringen av propositionen gjorde att man aldrig fick någon sakbehandling av de frågorna under den här mandatperioden. Jag menar att det inte är sant. Om Lennart Fremling läser på s. 24 ser han att det tydligt står följande: "Under senare år har utskottet haft anledning att vid ett flertal tillfällen ta ställning till frågan om buller. Senast hösten 1997 - redogjorde utskottet utförligt för riksdagens ställningstaganden i frågan och om det arbete på området som pågår inom Regeringskansliet." Frågan har behandlats flera gånger. Vi ser givetvis alla fram mot en miljöproposition som tar upp mål och riktlinjer för miljöarbetet. Det gör jag också. Jag tycker möjligen att ni förstorar det faktum att den har blivit försenad. Jag förstår också att ni hade velat debattera den här i dag. Det hade jag också velat göra. Lennart Fremling tar upp frågan om koldioxid. Det är en kär fråga som alla vill ha svar på. Jag kan inte ge ett helt genomarbetat svar. Det är självfallet inte regeringens eller vår riksdagsgrupps uppfattning att vi skall utnyttja de fyra procenten, bara det är möjligt att låta bli. Det som EU har bundit sig för i Kyoto gäller. Om jag har förstått saken rätt kommer man under förhandlingar framöver att diskutera hur utrymmet skall fördelas i EU och återkomma i en konferens som jag har för mig är förlagd till USA. Om det sker någon gång under hösten 1998 eller början av 1999 minns jag faktiskt inte riktigt.
Herr talman! Jag kan alltså konstatera att det råder en osäkerhet om hur det kommer att bli med klimatfrågans behandling på den nationella nivån och hur vi kommer att få det med våra egna utsläpp. Låt mig också ta upp frågan om lokala investeringsbidrag, som jag inte berörde i mitt anförande. Jag vill gärna ansluta mig till det synsätt som har kommit till uttryck från Göte Jonssons sida. Generellt sett anser vi liberaler att det är bättre att få bygga på egna initiativ. Det viktiga är att man själv kommer på bra modeller. Man skall vara duktig på sakfrågor och på nya idéer, och inte på att övertyga handläggare på Miljödepartementet om att man skall få pengar till sina förslag. Det vore mycket bättre om man använde generella styrmedel i stället för att staten samlar in en massa pengar genom skatter och sedan satsar dem i enskilda projekt. Detta gör en mycket större ineffektivitet. Sedan sades det att det är klart att kommunalpolitiker tackar och tar emot. Det är väl inte konstigt att den kommunalpolitiker som kan be att få pengar och sedan får det tackar och tar emot. Det gör man oavsett vilket parti man kommer ifrån. Men det betyder inte att systemet som sådant är rätt för det och att pengarna är rätt satsade. Det handlar om en stor mängd pengar. Jag menar att det vore bättre att i stället använda generella styrmedel, så att de slutgiltiga besluten fattas på lokal nivå i stället för i departementet.
Herr talman! Jag sade inte att jag inte vet hur det blir, Lennart Fremling. Jag sade att vi står fast vid de mål när det gäller koldioxid som vi har fastställt. Riksdagen har ju fattat beslut om målsättningar, och de står kvar. Det skall inte råda någon oklarhet om det. När det gäller projekten tror jag att alla kommuner utom två uttryckte intresse. Jag tror att det är 140 kommuner som har kommit in med ansökan. Det är en enorm konkurrens. Skulle vi lägga ihop alla projekt som kommunerna har ansökt om att få pengar till räcker de pengar som har anslagits inte långt. Det är en oerhörd konkurrens. Det krävs någonting unikt i varje projekt för att projektet skall få pengar. Det är inte kommunerna själva som har hand om detta. De jobbar ihop med näringslivet, föreningar och organisationer av människor. Det kan vara idrottsföreningar. Det kan vara naturvårdsföreningar. Tillsammans bygger man ett projekt där man går mot ett hållbarare Sverige på ett sätt som är unikt för varje plats. Man kan alltså inte upprepa på en plats vad man har ansökt om på en annan. Jag tror att ni underskattar värdet av dessa projekt. De kommer att betyda mycket mer för Sverige i framtiden än vad vare sig ni eller jag nu har en föreställning om.
Herr talman! Åsa Stenberg har sagt att miljöfrågorna skall drivas internationellt. Det är helt riktigt. Men faktum är att vi har fått släpa fram socialdemokraterna till ställningstagandet att vi inom EU måste få överstatliga beslut vad gäller miljöfrågorna. Nu är vi på väg i den riktningen, och det är bra att vi har kommit dit. Det är helt nödvändigt om vi skall lösa de gränsöverskridande miljöproblemen. Sedan sade Åsa Stenberg att jag hade hävdat att de lokala projekten är larviga. Så sade jag inte. Det är uppenbart att det är blodigt allvar för regeringen. Det är uppenbart att de är en del i den socialdemokratiska valkampanjen. Det är klart att miljöministern kan prioritera. Hon prioriterar att åka runt till kommun efter kommun och dag ut och dag in tala om att regeringen nu ger ett antal miljoner för ett särskilt projekt. Det kanske hade varit bättre om miljöministern hade prioriterat att ta fram den miljöpolitiska propositionen, som också Åsa Stenberg efterlyser. Då hade vi sluppit debatten i formfrågan och kunnat diskutera konkret miljöpolitik och hur vi skall utveckla Sverige på det området. Det är bara att konstatera att Åsa Stenberg säger att de lokala pengarna inte kommer från miljöbudgeten. Men under denna mandatperiod har en tredjedel av miljöbudgeten skurits bort. Någonstans ifrån kommer pengarna. Det är den ordinarie miljöverksamheten som har rustats ned, samtidigt som man satsar på de lokala projekten. Åsa Stenberg talar om 5-procentsmålet och undrar om det är möjligt att låta bli. Det är det, herr talman, som det handlar om. Det handlar om politisk vilja och ett vägval. Åsa Stenberg ger inte besked på den punkten. Bestämmer sig socialdemokraterna för att vi inte skall använda de fem procenten? Nu undrar Åsa Stenberg om det är möjligt att låta bli. Det är möjligt, men det beror på vilka beslut man fattar inte minst vad det gäller energipolitiken.
Herr talman! Jag är ledsen om jag använde fel ord när jag beskrev vad Dan Ericsson tyckte om dessa projekt. Jag tyckte att han utstrålade uppfattningen att de inte var särskilt viktiga. Nu antyder Dan Ericsson att Anna Lindh borde vara hemma och skriva ihop miljöpropositionen i stället för att vara ute och dela ut pengar. Jag tror inte att han gör rätt bedömning. Jag tror nämligen inte att Anna Lindh själv skriver på miljöpropositionen. Jag tror att hon har bra folk på departementet som gör det. Det kommer en miljöproposition. Jag tror inte att hennes besök ute i landet har försinkat den processen. Det har jag svårt att tro. Däremot tror jag att det har en väldigt stor effekt för Sverige att Anna Lindh åker ut. Hon delar inte bara ut pengar utan tar också del av de tankar och idéer som finns ute. Hon tar till sig de synpunkter som finns och berättar samtidigt vad man förväntar sig av de pengar som går till projekten. Jag tror faktiskt att det är ett jätteviktigt arbete. Jag tycker att fler ministrar skulle vara ute oftare i kommunerna och prata om olika frågor. Det behöver inte alltid handla om att dela ut pengar.
Herr talman! Vem är det som skriver regeringens miljöpropositioner om det inte är Anna Lindh? Vilken minister är det då som är ansvarig för det? Nu förstår jag faktiskt ingenting, herr talman. Jag trodde att miljöministern ansvarade för regeringens miljöpolitik och skrev de propositioner som faktiskt är undertecknade av henne. Är det finansministern som gör det? I så fall kan jag förstå att det inte händer så mycket. Det är därför pengarna har försvunnit från detta konto. Herr talman! Det var inget bra försvar för att man inte har fått fram miljöpropositionen. Det är alldeles utmärkt om man tar till sig vad som händer ute i landet. Men det gör ju inte regeringen. Det kommer en samlad och enig kritik från dem som är engagerade i olika miljöorganisationer och i miljömyndigheterna. Regeringen kan gärna lyssna på oppositionen också. Det finns en samlad kritik mot hur regeringen har avlövat miljöpolitiken och därmed för lång tid framåt ödelagt en konstruktiv samlad miljöpolitik på alla olika områden där det är nödvändigt att det förs en miljöpolitik. Det är ju där man har tagit bort, och det är där kritiken är mycket stark. Men regeringen har inte lyssnat. Man fortsätter att åka runt och dela ut de här pengarna. Sedan vill jag säga något apropå förseningar. Precis innan jag gick till debatten kom det en ny bekräftelse på regeringens miljöpolitik på TT-skärmen. Det gäller avfallsskatten, som vi från Kristdemokraternas sida har tjatat om i flera år och lagt in i våra budgetar. Regeringen har sagt att den kommer. Den skulle komma 1997, den skulle komma den 1 juli 1998 och den skulle komma först i januari 1999. Vad är beskedet nu? Jo, nu kan den möjligtvis komma till halvårsskiftet 1999, dvs. den 1 juli. Hela tiden försenas processerna. Det här var bara ytterligare ett exempel. Regeringen har misslyckats med miljöpolitiken, och det är det som utskottsmajoriteten mycket tydligt skriver i sitt betänkande. Jag förstår att Åsa Stenberg har det svettigt här. Det är nog inte hennes fel. Felet ligger hos miljöministern.
Herr talman! Nu tycker jag faktiskt att det börjar bli litet larvigt. Dan Ericsson missförstår mig så till den milda grad att det får ett löjets skimmer över sig. Det är klart att det är Anna Lindh som ansvarar för miljöpropositionen. Det vore väl larvigt att tro någonting annat. Men det är klart att hon inte skriver varje rad; det kan väl inte ens Dan Ericsson tro. Den debatten blir ju helt utan sans. Sedan vill jag klart säga att det inte råder någon tvekan om vad vi tycker när det gäller koldioxiden. Vi står fast vid och kommer att jobba för de mål som riksdagen har lagt fast, och även kommande mål som vi lyckas komma överens om inom EU, när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Det är oerhört viktigt för överlevnaden på jorden. Sedan kan jag förstå att Dan Ericsson här i kammaren i dag passar på att ösa så mycket galla det går över regeringens politik. Det finns ju en risk när miljöpropositionen kommer att den blir så innehållsrik att man inte längre kan ösa galla över den.
Herr talman! Jag hoppas att vi får en bra och innehållsrik miljöproposition. Jag kan bara hoppas att det också kan bli en bra remissdebatt. Här konstaterar jag att somliga partier har en historia. Den borgerliga miljöbalken kom i augusti, och då fick man inte ens en remissdebatt.
Herr talman! Det gör det här också. Jag är glad att vi gemensamt kan konstatera att det finns miljömål som balken vilar på. När det gäller de pengar som regeringen åker runt och delar ut var jag i förra veckan på Artdatabankens konferens i Uppsala. Många kommunpolitiker satt med, och jag måste säga att kritiken mot de här pengarna och hur fördelningen av dem sker var massiv. Visst är det väl så, Åsa Stenberg, att det finns områden inom miljöbudgeten där man har plockat bort pengar. Det finns t.ex. numera inte några pengar till miljöskadade områden. Det har naturligtvis också behövts pengar till skogen, och här har det inte kommit ett öre förrän precis nu till valrörelsen. Även när det gäller Naturvårdsverket har det skurits ned rejält. Jag är också glad att höra att Åsa Stenberg anser att detta inte är miljöpengar, precis som vi från Miljöpartiet har hävdat. Vi har fått miljöministerns vrede över oss när hon har hävdat att det är miljöpengar, men nu vet vi alltså att det inte är det. Det är pengar till arbetsmarknadsåtgärder. Jag skulle vilja ställa några frågor till Åsa Stenberg. Oroar det Åsa Stenberg att det väller in tyska sopor som skall förbrännas i svenska förbränningsanläggningar? Vilka åtgärder kan hon tänka sig att man skall vidta när det gäller detta? Anser Åsa Stenberg som jag att den biologiska mångfalden är klämd i Sverige i dag? Kan hon som jag se att det giftjordbruk vi har hotar den biologiska mångfalden? Kan hon tänka sig att på något vis hitta en snabbare övergång till ett jordbruk som också gynnar den biologiska mångfalden?
Herr talman! Det var många frågor på en gång. Jag gladde mig åt Gudrun Lindvalls första inlägg, som var det enda som inte var så gnälligt. Det var glädjande. Dock tycker jag att Gudrun Lindvall nu föll tillbaka litet grand. När det gäller miljöskadade områden, för att ta tag i en av de frågor hon ställde, tror jag att en del kommuner i de lokala investeringsprojekten har tilldelats pengar just till miljöskadade områden. Även om det alltså inte finns med i själva miljöbudgeten har det ändå kommit pengar till den delen. Jag tror att det är nog så mycket pengar som fanns i miljöbudgeten, men det är jag inte säker på. Sedan tycker jag att man kan glädjas över att det nu i vårpropositionen finns pengar till värdefull skog i stället för att klaga över att det inte har kommit tidigare. När det gäller miljöforskningen finns det, som jag sade till Göte Jonsson tidigare, mer pengar än det har funnits tidigare, dock inte på Naturvårdsverket. Varje forskare som förut fick pengar kanske inte får det nu, men i vissa fall kan det t.o.m. vara positivt att det blir nya forskare med nya idéer som får pengar i stället för de forskare som tidigare fått. Sedan vill jag klart slå fast att det inte är arbetsmarknadspengar. Det är pengar som används för att bygga ett hållbart Sverige. De ger sysselsättning - det är liksom själva idén - men de ger också puff i rätt riktning i samhället och en utveckling åt rätt håll i Sverige. Det tycker jag att också Miljöpartiet borde glädjas över.
Herr talman! Jag skall försöka att ta mina andra frågor. Först vill jag bara säga att jag är glad att vi har lyckats få till stånd att en del av de 5,4 miljarderna kan gå till miljöskadade områden. Det fanns nämligen inte med som ett kriterium från början. Jag är glad att det har blivit så, och jag är också glad att pengarna har börjat delas ut till några sådana områden. Jag är dock litet orolig för att den kompetens som hade byggts upp på Naturvårdsverket och länsstyrelserna ned till kommunerna när det gäller miljöskadade områden har försvunnit. Framför allt har jag fått starka signaler om att kompetensen på länsstyrelserna riskerar att försvinna. Jag hoppas att det kommer ytterligare medel till länsstyrelserna. Det måste till medel på länsstyrelsernas miljöenheter. Där äter jordbrukssidan, jordbrukskontrollen och EU:s krav upp resurserna. Mina frågor var alltså dessa: Vi kan se att det nu väller in sopor från bl.a. Tyskland. Detta beror på att det är dyrare att hantera sopor i Tyskland, och därför skickar man nu alltså sopor till Sverige för förbränning. Oroar det här Åsa Stenberg? Kan hon tänka sig några åtgärder för att komma till rätta med det här? Kan vi vidare vara överens om att mycket av det giftjordbruk vi har är ett stort problem när det gäller den biologiska mångfalden? Åtskilliga undersökningar visar att det i den ekologiska odlingen finns betydligt fler insekter och betydligt fler fåglar. Det har också visat sig i både Sverige, England och Danmark att tidigare vanliga fåglar som sånglärka och tofsvipa försvinner från åkerlandskapet. Kan Åsa Stenberg som jag tänka sig några åtgärder på grund av det? Slutligen: Jag håller med Maggi Mikaelsson om att Amsterdamfördraget och den nya skrivning som miljögarantin har fått ytterligare försämrar Sveriges möjligheter att gå före på miljöområdet. Delar Åsa Stenberg min uppfattning att en av förutsättningarna för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle är att någon nation kan visa att det går att klara sig utan många av de kemikalier som inte hör hemma i ett ekologiskt hållbart samhälle?
Herr talman! När det gäller avfallet från Tyskland tror jag att man jobbar på det här. Om vi läser i betänkandet kan vi se att "utskottet inhämtat att regeringen drivit frågan om strängare regler inom EU för avfallstransporter i samband med att EU:s avfallspolitiska resolution reviderades 1996 och 1997". Vidare sägs det att "kommissionen för närvarande arbetar tillsammans med en kommitté bestående av representanter för medlemsstaterna med att analysera problemet med transporter av avfall samt med att ta fram förslag till lösningar". Detta tycker jag att vi skall stödja. Jag vill hitta lösningar på det här problemet. Det är ju inte bra att man transporterar avfall mellan länder. Jag är också orolig för den biologiska mångfalden, t.ex. när det gäller en del fåglar, även om Gudrun Lindvall är mycket bättre på det här med naturvård än vad jag är. Här måste vi vara resoluta och fundera över vad vi släpper ut. Att jordbruket är ett miljöproblem var jag också inne på i början. Det var en fråga till som jag tänkte kommentera, någonting som hade försvunnit från budgeten. Tyvärr tappade jag det.

Herr talman! När jag kom till kammaren i kväll tänkte jag inte att jag skulle kasta mig in i någon pågående debatt. Men jag kan som den yrkesskadade politiker jag är inte låta bli att reagera på en del av det som har sagts. Åsa Stenberg markerade att en del frågor redan varit uppe flera gånger under mandatperioden, t.ex. bullerfrågan, vilken hon nämnde i sitt replikskifte med Lennart Fremling. Jag skall strax återkomma till detta. Har inte tanken slagit Åsa Stenberg att det belyser att det finns flera stora problem som inte har fått sin lösning och som ständigt förpestar tillvaron för enskilda individer och att lyhörda och oroliga ledamöter i Sveriges riksdag är angelägna om att problemen skall åtgärdas. Men om detta skall ske får man inte hantera miljöpolitiken på det sätt som nu sker. Det talas ju då och då om miljöskandaler. Vad skall man då inte kalla den förda miljöpolitiken, eller den uteblivna miljöpolitiken? Detta handlar också om den uteblivna propositionen. Den har vi hört om flera gånger. Den är på gång, den kommer snart, den kommer inom kort, och den är under beredning. Det fick mig att tänka på sagan om Tödde och Mödde och kostymen som bidde en tummetott eller i den värsta versionen ingenting alls. Och det är väl nästan det som man kan befara i nuläget. Herr talman! Det är svårt att se det seriösa i att man i detta betänkande, som utgör en veritabel miljöpolitisk diversehandel, behandlar 163 olika yrkanden om allt från buller till kemikaliekontroll. Det hade varit rimligare om alla allvarligt syftande förslag hade behandlats tillsammans med den miljöpolitiska propositionen. För någon gång skall den väl komma? Det har gått en hel mandatperiod utan att man har lyckats få fram en samlad miljöpolitik eller få en miljöbalk att träda i kraft. Hur de som har hjälpt regeringen med denna senfärdighet kan känna stolthet är obegripligt. Herr talman! Jag har betänkandet från Bullerutredningen i min hand. Den fyller fem år den 1 Thurdin hade, liksom de andra förslag som då var på gång, många av dess förslag beaktats. Jag har väckt en motion som behandlas i detta betänkande och som handlar om just buller och infraljud och om det elände som sådant skapar för boende och arbetande. Buller är, herr talman, den miljöstörning som de flesta lider av. Det kan man kontollera hos de olika miljöförvaltningarna i landet. Buller förekommer i allt från det vibrerande och dånande och ibland t.o.m., vilket jag antyder i motionen, i det infraljud som uppkommer i t.ex. ventilationsanläggningar m.m. både i bostadsområden och på arbetsplatser. Vi kommer alla ihåg hur man första gången i Sverige uppmärksammade dessa bekymmer med infraljud och ohörbart men ändå påverkande buller när man på Norrbottens järnverk på 1960-talet hade en vägg som vibrerade och gav samtliga som arbetade i den delen av anläggningen svåra problem med huvudvärk, illamående och andning. I detta betänkande sägs: I de delar som motionerna behandlar frågor av mera övergripande karaktär hänvisar utskottet till den proposition om miljöpolitiken som har aviserats till april 1998. Därefter avstyrks samtliga motionsyrkanden med hänvisning till tidigare ställningstaganden, pågående arbete med frågorna och den miljöpolitiska propositionen. Och vi kan bara konstatera att det inte har hänt något på detta område. De ställen i den svenska lagboken där ordet buller finns med är förvånansvärt få. De är faktiskt färre än de var innan den nuvarande lagstiftningen från 1969 Buller nämns inte ytterligare längre fram i lagen. I betänkandet hänvisar man till att man tidigare har tagit upp detta under pågående mandatperiod. Man pekar på några regler som finns, bl.a. vid nybyggnad av bostäder. Men de av oss, vilket är ganska många, som ofta får kontakt med de människor som upplever förändringar i bostadsmiljön och förändringar i arbetsmiljön, bl.a. genom olika typer av maskiner och anläggningar som har skapat bullerproblem och infraljudsproblem och annat, vet att de inte är ett dugg hjälpta av det som står här. Man brukar säga att medan gräset gror dör kon. Den utredning som lade fram sitt förslag 1993 innehåller väldigt mycket som, om man hade gjort något åt detta, hade kunnat hjälpa de människor som är drabbade av dessa bekymmer. Herr talman! Jag vet att det inte nyttjar mycket till att yrka bifall till en enskild motion. Jag kan bara säga att, oavsett vad som sägs från Åsa Stenberg och andra, det är en självklarhet att man återkommer så länge en stor del av befolkningen har bekymmer och problem med denna typ av frågor så länge problemen inte åtgärdas. Det är uppenbart att det för att något skall ske på området och för att detta skall åtgärdas måste också väljarna i höstens val se till att vi byter ut den inkompetens som har visats under denna mandatperiod på detta område mot kompetens.

Herr talman! Det är inte lika lätt att vara så optimistisk och positiv som Åsa Stenberg när man skall tala om miljötillståndet, och det gäller inte minst miljösituationen för Kattegatt och Skagerrak som jag särskilt tänker tala om. Där har halterna av kväve och fosfor bara ökat under de senaste 20 åren. Förutom de lokala utsläppen transporteras stora mängder kväve oavbrutet in från södra Nordsjön. Övergödningen påverkar ekosystemen genom ökad produktion av plankton, som i sin tur orsakar syrgasbrist vid bottnarna. Under den senaste tioårsperioden har mängden fintrådiga och snabbväxande grönalger ökat drastiskt i Bohusläns grunda vikar. Numera är 30-40 % av de grunda vikarna täckta av alger sommartid. Just dessa platser är viktiga barnkamrar och skafferi för fiskar och kräftdjur. Den omfattande algförekomsten har inneburit negativa förändringar på kustvattnens ekosystem och biologiska mångfald. Trenden är verkligen dyster. Under de senaste 20 åren har syrekoncentrationen i Kattegatts och östra Skagerraks djupvatten minskat betydligt och fortsätter att minska. Nivåer som är kritiska för djurlivet i Kattegatt och i flera av Bohusläns fjordar uppstår nu årligen. I vissa bohusfjordar upphör livet i dag redan på sex meters djup. I stället för liv råder här död och stinkande förruttnelse. 30 miljoner ton partiklar och gifter uppskattas följa strömmarna in från södra Nordsjön till Skagerrak och norra Kattegatt för att främst ackumuleras i djuphålorna. Utöver dessa giftupplag har lokala utsläpp i höga koncentrationer sedementerats och sedementeras pågående utmed kusten. Via luften transporteras också mängder av olika gifter, bl.a. polyaromatiska kolväten som så småningom hamnar i just ytsedimenten. Herr talman! I det s.k. Västerhavsprojektet har forskarna för första gången konstaterat att sedimenten innehåller gifter som ger biologiska effekter på olika arter av bottendjur och på fisk. Göta älvs mynning och Skagerraks djupare bottnar tycks ha blivit särskilt drabbade och är klart giftigare än referensbottnar vid Färöarna. Tillsammans med kväveutsläppen och andra obalanser orsakade av människan stressas livet på bottnarna. Reproduktionsförmågan är i uppenbar fara. Ännu har dock inte giftkoncentrationer som kan bedömas vara farliga för människan uppmätts i fisk och skaldjur, vilket är tur. Men när är gränsen nådd? Västerhavsprojektet visar hur miljögifterna och eutrofieringen, genom ökad närsaltsbelastning, storskaligt påverkar just våra kusthav. Frågan är om inte de allvarliga brytpunkterna för ekosystemet redan överträtts. I mina egna kustvatten kring Smögen är det nu sällan man får plattfisk i näten. Skulle man råka få det är de ofta missbildade på något sätt. Skall vi acceptera detta? Regeringen bör, enligt min mening, ta till sig forskarnas resultat och göra allt för att rädda våra viktigaste framtida skafferier. Miljöpartiet kräver ökade satsningar på havsforskningen. Vi anser att hårdare krav måste till, nationellt och internationellt, för att minimera de giftiga utsläppen. Dessutom föreslår vi ytterligare insatser för att minska närsaltsbelastningen. Det finns ingen återvändo och inget gömställe om vi skall lyckas uppnå ett långsiktigt hållbart livssystem. I denna växande och gigantiska sophög under det vackra, solgnistrande vågkruset finns sedan ett halvt sekel också ca 170 000 ton dumpat krigsmateriel. Omkring 5 000 ton är senapsgas, som långsamt men säkert håller på att lösgöras. Materialet rostar sönder. Vem tar ansvar för det här? Vad skall göras åt denna bokstavliga bomb på sjöbotten, och när? Som om det inte räckte med dessa påfrestningar på livet i våra kusthav har det under det senaste halvåret spårats kraftigt ökade halter av det radioaktiva ämnet teknetium i tång och räkor längs Bohuskusten. Utsläppen kommer från upparbetningsanläggningen Sellafield på den brittiska västkusten och förs till Skagerrak med havsströmmarna. Som en följd av att kärnanläggningen 1994 fick tillstånd att släppa ut 20 gånger mer teknetium än tidigare kommer radioaktiviteten att successivt öka i våra vatten. Jag menar att det inte finns någon anledning att över huvud taget acceptera dessa utsläpp. Vi vet inte riktigt hur lågdosstrålning under längre tid påverkar oss människor, och kunskaperna om effekterna på havets växter och djur är om möjligt ännu mindre. Herr talman! Sedan det norska Stortinget den 13 juni 1994 beslutade om att tillåta koncessioner för provborrningar efter olja och gas i Skagerrak har frågan så att säga legat på is. Inga regelrätta samråd har hållits med Sverige. Konsekvensutredningar har producerats, men den norska regeringen har ännu inte kommit med den slutrapport man tidigare aviserat. Detta kan tolkas som att det inte längre är lika bråttom att dela ut koncessionerna. Regeringen Bondevik har faktiskt också klargjort att den inte kommer att tillåta oljeletning i Skagerrak så länge den sitter kvar. Det är väldigt positivt. Men Nordsjön har ju visat sig ha fler fyndigheter än man tidigare känt till, och dessa står nu först i tur. Också det är väldigt allvarligt. Bara under förra året släpptes 60 000 ton kemikalier ut från borrtornen just där, varav en stor del förs in mot den svenska västkusten. Ett nytt hot är emellertid de dansk-amerikanska planerna på att leta efter olja och gas i den danska gränszonen mellan Nordsjön och Skagerrak. Sverige har begärt samråd och att beslutet skjuts upp tills vidare, i enlighet med den nordiska miljöskyddskonventionen. I en interpellationsdebatt för inte så länge sedan poängterade miljöministern att den svenska inställningen till oljeborrning i ekologiskt känsliga områden i princip är negativ. Men ungefär samtidigt, under Nordiska rådets miljökonferens i Göteborg, gjorde statsministern klart att regeringen inte ämnar framföra någon protest av något slag. Vad betyder det? I vilket fall som helst inger det inte förtroende i frågan, menar jag. Enligt Miljöpartiet finns det inga skäl att ge någon form av klartecken om målet för oss - och jag hoppas också för våra grannländer - är en ekologiskt hållbar utveckling. Regeringen bör säga ifrån bestämt en gång för alla. Vi återkommer därför till kravet på en fredning, ett naturskydd, av Skagerrak och Kattegatt vad gäller borrningar efter gas och olja. Förr eller senare kommer det annars att bli aktuellt för den danska och norska regeringen att lämna ut koncessioner för provborrningar. Och skulle det visa sig att Skagerraks berggrund innehåller gas och oljefyndigheter, vilket inte alls är osannolikt, finns det sedan mycket små möjligheter att förhindra en utvinning, som stegvis skulle ödelägga detta unika och viktiga reproduktionsområde. Den svenska regeringen måste klart ta avstånd från en sådan utveckling och bör på allvar ta upp diskussionen med våra grannländer, exempelvis i Nordiska rådet, i syfte att upp nå en överenskommelse om förbud mot all framtida utvinning av olja och gas i Herr talman! Trots alla dessa akuta och uppenbara hot mot västerhavet är läget inte helt hopplöst. Kusthaven går att rehabilitera, på åtta tio år ungefär. Men då måste övergödningen minskas kraftigt och snabba åtgärder sättas in mot giftutsläppen samtidigt som forskningsinsatser och miljöbevakning fortgår och förstärks. Detta gäller både Östersjön och västerhavet - inte antingen-eller. Både-och måste gälla. Jag är litet förvånad över att Folkpartiet och Vänstern inte stöder den reservation som handlar just om att freda, naturskydda, västerhavet. Jag hoppas att ni under omröstningen stöder vår reservation 15 under mom. 19, som jag yrkar bifall till. Jag vill också yrka bifall till en annan reservation som har med saken att göra, nämligen den om Esbjergdeklarationen, nr 24

Herr talman! Jag vill bara kort informera Per Lager om att jag under huvuddebatten redogjorde för att vi haft liknande motionsyrkanden tidigare. För att få någon ordning på debatterna kommer vi att avstå i omröstningar i frågor där vi haft yrkanden tidigare under mandatperioden. Det betyder inte att vi tycker något annat, utan det är mer som ett exempel på att vi tycker att hanteringen av motionsyrkandena under denna mandatperiod har varit väldigt rörig. De har kommit i olika omgångar, och olika partier har gjort olika prioriteringar. Vi kommer att vara konsekventa på det sättet att vi avstår från att rösta i frågor där vi redan fått våra yrkanden behandlade.
Herr talman! Det låter litet underligt i mina öron, Maggi Mikaelsson. Nu ligger ju frågan här på bordet igen, och vi yrkar bifall till en reservation som vi uppenbarligen har exakt samma åsikt om. Om man nu har samma åsikt känns det väldigt underligt att man lägger ned sin röst bara därför att man haft uppe frågan tidigare under året. Jag kan inte se någon logik i det.
Herr talman! Nej, jag vet att frågorna om västerhavet, Skagerrak, Nordsjön och Kattegatt är väldigt viktiga för Per Lager. Därför återkommer de ganska ofta och har gjort det några gånger under mandatperioden. Det har jag full respekt för. Men i ett särskilt yttrande har jag redovisat att vi har valt att lyfta fram frågorna en gång under mandatperioden, och vi har fått våra yrkanden behandlade då. Vi tycker att det räcker för vår del.
Herr talman! Det är väl inte så mycket att säga om det här. Det är bara att beklaga att vi inte får ett bredare stöd för en sak som våra båda partier har samma åsikt om. Det är tråkigt, helt enkelt.
Herr talman! Det här betänkandet behandlar en proposition från regeringen om ändringar i foderlagen. De ändringar som görs är inte särskilt stora. Möjligen är det en förbättring av den lagstiftning vi har och något skärpta regler. Men propositionen tar upp väsentliga saker. Att man vidgar reglerna om användningen av antibiotika till att också gälla andra mediciner är väldigt viktigt. Jag skulle nästan vilja säga att antibiotikabekymret är en tickande bomb. Den resistens som användning av antibiotika i olika sammanhang medför, är ju en stor fara för folkhälsan framöver. Därför är denna fråga oerhört viktig att följa upp. Jag skall inte närmare gå in på detaljerna just nu eftersom det är frågor som vi diskuterat tidigare och som vi säkert kommer att få diskutera framöver. Men det är viktigt att de finns med och att den restriktiva hållning till användande av antibiotika i foder behålls och skärps i Sverige. Jag vill ta upp en annan fråga, och det är användande av döda djur i foder. Det förbjuds nu i ett EU direktiv. Det är naturligtvis helt korrekt. Vi förbjöd användandet av kadavermjöl och köttmjöl i Sverige för många år sedan. Men det får en del konsekvenser om det görs på det sätt som var tänkt, nämligen att man inte skulle kunna utfodra vilda djur, örnar och andra, med döda djur. Det får kanske sådana konsekvenser som vi inte hade tänkt och inte heller vill ha. I det här betänkandet vill vi skjuta upp beslutet i frågan och ta upp frågan under nästa riksdagsår. Vi vill ge regeringen i uppdrag att i de förhandlingar man har med EU skapa förutsättningar för en svensk särlösning på det här området så att vi också fortsättningsvis kan använda döda djur som foder för de vilda djur som behöver det. Därför är det väldigt bra att vi kunde bli överens. Vi har den förhoppningen att den svenska regeringen och jordbruksministern hos EU driver den här frågan på ett sådant sätt att vi kan få den lösning vi vill ha. En tredje fråga som tas upp här gäller avgifterna för tillsyn och genomförande av lagstiftningen. Det är i och för sig inga märkvärdigheter att man kan ta ut avgifter, men Vänsterpartiet har en motion här och menar att man borde se över frågan. Eftersom vi vet att konkurrenskraften i det svenska jordbruket är trängd och att det bl.a. beror på sådana här saker, måste man ha en helhetssyn så att avgifterna inte blir större än vad som är rimligt. Nu har vi en del avgifter. Dem har man ofta förhandlat fram. Därför är det viktigt att man inte bara fortsätter med denna lagstiftning, förändrar och ökar avgifterna. Det är ungefär vad som sägs i den reservation som vi har tillsammans med Vänsterpartiet på det här området. Jag yrkar bifall till den reservationen. Herr talman! Med de här orden yrkar jag i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Timmen är sen, så jag skall försöka fatta mig kort. Jag tänkte ta upp tre saker. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är bra att man har utvidgat foderlagen till att avse allt foder för utfodring av djur med undantag av sällskapsdjur i hemmet. Vad som förvånade mig och som jag inte visste var att foderlagen såg ut och ser ut på det sätt som den gör, nämligen att man får använda antibiotika för att förebygga sjukdomar. Jag trodde att vi hade en så stark lagstiftning när det gäller antibiotika i Sverige att vi verkligen kunde stå för det ställningstagande som vi gjort inom EU, att driva frågan hårt i EU. Jag tycker att det är väldigt bra att det kom en motion från Miljöpartiet om en förändring av foderlagen. Jag måste tillstå att jag hade missat det. Jag var så totalt övertygad om att vi inte hade den bristen i den svenska lagstiftningen. Det här finns utvecklat i reservation 1. Det andra jag vill ta upp är det som Lennart Brunander var inne på, nämligen hur EU:s regelverk och dess tillämpning faktiskt gör att det i praktiken blir omöjligt att stödutfodra utrotningshotade djur. Där har vi ett tillkännagivande att regeringen skall få arbeta för att försöka åstadkomma en nationell särlösning. Det är bra att vi får ett tillkännagivande. Men det är ingalunda en garanti för att Sverige kommer att lyckas. Det här visar också den totala bristen på förståelse för de svenska förhållandena. Det är helt och hållet en följd av att vi som medlemmar i EU omfattas av samma typ av regelverk, fastän våra förhållanden ser så annorlunda ut. Kommer man från norra Sverige som jag och Leif Marklund, som skall tala för utskottsmajoriteten, tycker man att fraktande av självdöda djur kors och tvärs över landet till en destruktionsanläggning knappast kan anses förenligt med någon god sed när det gäller risken för spridning av sjukdomar och sådant. Det är bra att vi får ett tillkännagivande, men faran är ingalunda över. Det tredje gäller avgifterna. Vi har ingenting emot att man tar ut avgifter när man behöver göra undersökningar och ta prover. Som det sades tidigare börjar det bli väldigt många olika slags avgifter. Det bemyndigande som regeringen kan ge Jordbruksverket enligt det här betänkandet är ganska vitt. Man kan få ta ut avgifter i ärenden som rör förbud mot eller villkor för införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning eller hantering i övrigt av foder eller ett visst parti foder. Sedan får man också ta ut avgifter vid beslut om laboratorier för foderanalyser, om analysmetoder och för tillsyn som utövas enligt foderlagen eller för med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller beslut. Det är alltså ett ganska vitt bemyndigande. Någonstans tycker jag att det börjar vara nödvändigt att man gör en översyn för att få ett helhetsgrepp över den sammantagna effekten av olika avgifter, så att man ser vilken effekt de får för det enskilda jordbruket. Det finns redovisat i reservation 4, som jag härmed yrkar bifall till.
Herr talman! Det här är egentligen ingen replik till Maggi Mikaelsson utan en komplettering till det hon sade om foderlagen och om att man kan använda antibiotika i förebyggande syfte. Jag var också överraskad när jag såg det. Men jag har funderat på det litet grand sedan. I Sverige är det inte tillåtet att använda antibiotika i foder över huvud taget utan veterinärförskrivning. Det bör alltså finnas ett klart medicinskt syfte för att göra det. Jag tror att jag har ganska rätt när jag säger detta. Det ligger till grund för den restriktiva hållning som vi har i fråga om antibiotika. Det här innebär egentligen en skärpning av lagen och bör alltså inte innebära någon försämring. Det är viktigt att det krävs veterinärförskrivning. Det är motivet till att vi inte följde med på reservationen utan tycker att den lag som finns är tillräcklig. Antibiotikaproblemet är, som jag sade, ett stort problem och måste hanteras med mycket stor försiktighet.
Herr talman! Det är självklart bra att vi har sådana regler som gör att det krävs veterinärförskrivning av antibiotika, men det faktum att man får använda antibiotika i förebyggande syfte minskar Sveriges trovärdighet när det gäller att driva antibiotikafrågan i

Herr talman! Jag tänker ta upp två frågor som rör de beslut som vi skall fatta. Jag måste säga att jag blev ganska förskräckt när jag upptäckte att det i foderlagen står att man får använda antibiotika i förebyggande syfte. Jag trodde att den svenska linjen var att det just var sådant som skulle undvikas, att det är detta vi kritiserar andra länder för, att vi inte vill ha en användning av antibiotika innan vi behöver använda det för att bota en sjukdom. Uppenbarligen är den svenska lagen inte alls så trovärdig som Sverige har gjort sken av. Vi har alltså möjligheter att använda antibiotika i förebyggande syfte. Jag blev också förskräckt när jag upptäcker att det bara är ett parti till förutom Miljöpartiet som tycker att det är märkligt. Det måste finnas någon samstämmighet mellan ord och handling. Om man här i kammaren talar om att det är viktigt att vi har en restriktiv inställning till antibiotika i Sverige, bör det också leda till att man inte anser att det i lagen bör stå att vi kan få använda antibiotika i förebyggande syfte. Det står dessutom "förebygga, påvisa, lindra eller bota". Vi från Miljöpartiet anser definitivt att det i foderlagen borde slås fast att antibiotika skall användas för att lindra eller bota sjukdomar, men vi vill alltså att ordet "förebygga" skall tas bort. Den förändring som nu görs i 4 § foderlagen är att det skrivs in "eller andra läkemedel". Det är i och för sig bra, men det förhindrar inte på något sätt användningen av antibiotika. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1, där vi tillsammans med Vänsterparitet föreslår en annan lydelse av 4 §. Det bör där slås fast att antibiotika eller kemoterapeutiska medel eller andra läkemedel får tillsättas foder endast för att lindra eller bota sjukdomar. Det tillsätts en mängd ämnen i djurs foder, t.ex. zink för att smågrisar inte skall få diaréer. Detta har vi i Miljöpartiet tagit upp flera gånger. Lyckligtvis har det kommit en skärpning när det gäller detta. Zinkhalten i jorden har höjts avsevärt. Alldeles nyligen fick vi reda på att mycket av det foder som ges till svin innehåller kadmium, vilket förklarar en del av den ökning av kadmium i jorden som vi har kunnat se. Även antibiotika är ett problem. Många av dagens antibiotikasorter bryts inte ned, utan de kommer ut i naturen. Naturligtvis påverkas då bakterier på samma sätt som antibiotika påverkar bakterier i kropparna hos grisar eller kor. Ute i naturen kommer halterna inte alls att vara så höga som kanske är nödvändigt för att bakterierna skall tas ihjäl. Här kan det mycket väl utvecklas en resistens. Vi ser i dag en mängd nya sjukdomar där bakterier helt plötsligt blir sjukdomsalstrare. Jag anser att detta är mycket oroande och bör undersökas rejält. På samma sätt används stora doser av maskmedel i preventivt syfte i lantbruket. Dessa medel kommer också ut i naturen onedbrutna ur rumpan på djuren och påverkar den. Många hävdar att det i komockor som kommit från gårdar där kor just har avmaskats inte finns någon liv, komockorna bryts inte ned. Det beror antagligen på att maskmedlen dödar, eftersom det är detta som är syftet med dem. Detta bör ses över, och det har vi också tagit upp i en reservation som jag för tids vinnande inte yrkar bifall till, men som vi i Miljöpartiet står bakom. Vi har också lyft fram frågan om utfodring av örnar, framför allt då havsörn, som har förekommit under de senaste 20 åren i Sverige. Det är ofta Projekt havsörn som har varit initiativtagare. Jag har uppmärksammat detta i min motion med anledning av propositionen, och jag är glad att det finns en skrivning i betänkandet som säger att utskottet slår fast att den nu föreslagna förändringen av foderlagen inte bör göra det omöjligt att stödutfodra vilda djur i fortsättningen. Det får inte bli så att vi anpassar oss till döds för EU. Den biologiska mångfalden som vi vill skydda får inte dö på grund av att vi anpassar oss till EU. Det finns bara ca 200 havsörnspar i Sverige. Havsörnen finns fortfarande kvar i hotkategori två. Den betraktats alltså som sårbar. Det har berott på att havsörnarna som befinner sig överst i näringskedjan under ett antal år har fått en mängd gifter i sina kroppar. Det har inneburit en mindre häckningsframgång hos havsörnarna i Sverige än t.ex. hos havsörnarna på den norska kusten. Vi vet också att många unga örnar har haft svårt att överleva sin första vinter. Stödutfodringen har betytt enormt mycket, inte minst för att ungfåglarna skall kunna överleva. Jag kan förstå den rädsla för många sjukdomar som finns i EU, att man är rädd för svinpest, BSE och många sjukdomar som vi inte har här. Men vi måste naturligtvis anpassa oss efter de svenska förhållandena. Vad man har gjort när man har stödutfodrat är att man har tagit djur från friska besättningar, djur som inte har medicinerats men som man av en eller annan anledning har velat slakta. Det kan ha rört sig om grisar som har fått svansen avbiten. Det är ingen som vill sprida några sjukdomar. Dessa djur kommer alltså från friska besättningar. Jordbruksverket har nu infört att alla djur skall transporteras till Lidköping för kontroll och uppslaktning. Sedan får de hämtas av de entusiaster som ägnar sig åt att mata havsörnar. Detta är byråkrati när byråkratin är som sämst. Det måste gå att hitta en ordning så att dessa djur som inte är sjuka, utan som har slaktats på grund av olycksfall, kan få användas för stödutfodring av örnar. Jag har framställt en interpellation till jordbruksministern som jag skall få svar på den 8 maj. Jag hoppas att det är flera som deltar i den interpellationsdebatten. Jag tror att det måste handla om ett förbiseende av Jordbruksverket. Det kan inte vara så tokigt att man skall byråkratisera så till den milda grad. Det är omöjligt för de människor som ägnar sig åt denna verksamhet att åka till Lidköping. Tänk er bara att åka från Gotland till Lidköping och tillbaka igen med döda, uppslaktade grisar! Det går inte. Det måste finnas någon möjlighet att hantera detta på ett enklare sätt. Man kan medge dispenser för att använda dessa djur vid vissa situationer, t.ex. när besättningen är garanterat frisk och när anledningen är slakt till följd av svansavbitning. Under den senaste vintern har det nästan inte lagts ut något slaktavfall just därför att den svenska byråkratin har slagit knut på sig själv. Jag hoppas att utskottets skrivning innebär att regeringen gör allt den kan för att se till att denna verksamhet som är nödvändig, inte bara för havsörn utan även för glada, kan bli kvar i Sverige. Jag är glad att utskottet anammade det som jag ville, att höra intressenter i sammanhanget. Ordförande i Sveriges ornitologiska förening, Jens Wahlström, och den som har hållit på sedan början av 60-talet med Projekt havsörn, Björn Helander, har varit hos utskottet och redogjort för situationen. Vi i Miljöpartiet har avgett ett särskilt yttrande när det gäller detta. Jag måste säga att jag är litet bekymrad över att utskottet har hänskjutit några av frågorna till hösten. Regeringen skriver att man inte vill att det skall finnas några dispenser. Det skulle kunna tolkas så att det inte finns någon möjlighet att hitta en lösning. Där hade jag ett yrkande, att det skulle finnas möjligheter till dispenser. Det är ett av de yrkanden som har skjutits fram till hösten. Jag hoppas att det inte betyder att det beslut som vi nu fattar gör det omöjligt att hitta en lösning för utfodring av örnarna. Miljöpartiet stöder naturligtvis de reservationer som vi har avgett. Men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Av tidigare inlägg framgår det klart att detta betänkande handlar om en utvidgning av foderlagen. Jag skall inte göra några större utvikningar i det hänseendet. Men den nya foderlagens utvidgning har i allt väsentligt sin grund i de EG-direktiv som vi har att anpassa oss till. Jag skall bara kort kommentera de tidigare inläggen. Jag tycker att Lennart Brunander gjorde en bra beskrivning av att vi i utskottet har en ganska bred enighet kring helheten när det gäller utvidgningen trots att det kommer fram vissa detaljer i de reservationer som har avgetts. Den mening som man hänger upp sig på beträffande antibiotikaanvändningen, att man inte får förebygga sjukdomar, gör att den bör kommenteras. Precis som Lennart Brunander var inne på är det alltid en veterinär som skall göra en besiktning av situationen. En sådan besiktning kan faktiskt leda till att man behöver antibiotika i förebyggande syfte för att inte slå ut en hel besättning. Även användandet av andra medel än antibiotika - vilket också framgår av motion Jo3 - har precis samma värde. Zink över 250 mg/kg anses också som läkemedel och kräver utskrift från veterinär. Jag tror att vi måste acceptera det om vi skulle få in sådana sjukdomar som behöver bekämpas med antibiotika för att inte tillåta att djurbesättningar slås ut. Det framgår också att antibiotika alltid skall användas med stor restriktivitet. När det gäller de övriga reservationerna bör också avgifterna kommenteras något. Det är inget ovanligt att avgifter tas ut. Vill man ha en helhet inom EU området när det gäller hantering av foder och fodertillsatser bör man också ge möjlighet till tillsyn även om tillsynen innebär kostnader. En utebliven möjlighet till tillsyn skulle kunna innebära att man med en större oseriositet flyttar fodertillverkningen mellan olika länder. Herr talman! Jag skall för tids besparande inte kommentera detta ytterligare, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de fyra reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Jag kan förstå att man i vissa lägen vill använda antibiotika i förebyggande syfte. Men här handlar det om ifall man skall få tillsätta antibiotika i foder. Just det faktum att det står att man får tillsätta antibiotika i foder i förebyggande syfte känns helt fel. Om en veterinär bedömer att ett djur måste behandlas med antibiotika för att det inte skall bli sjukt så är det veterinärens bedömning. Men att man skall få tillsätta det i foder, vilket naturligtvis gör att givaren inte är lika säker, är jag mycket skeptisk till. Jag tycker att det är synd att det står så i foderlagen. Vad jag har förstått är skälet till att det fortfarande står så i foderlagen att man ger coccidostatika till kycklingar. Man ger en typ av antibiotika i vatten för att kycklingarna inte skall få coccidios, som är en tarmsjukdom. Kycklingindustrin är ju en industri som talar om att i Sverige är vi duktiga på att ta fram kycklingar utan antibiotika, men i EU är coccidostatika klassat som antibiotika. Jag tycker att det här är ett problem och skulle önska att vi vore så pass raka i Sverige att vi sade nej till antibiotika i foder.
Herr talman! Jag vill vända på det hela och ta exemplet ett svinstall med flera avdelningar, där man har fått in en sjukdom i en avdelning som blivit i princip utslagen. Då är det ganska naturligt att man vill tillsätta antibiotika i foder för att förebygga att besättningen i kvarvarande avdelningar kan räddas, för det är ju nästan omöjligt att förebygga sjukdomar hos enskilda individer i ett stall. Man kan tänka sig samma situation när det gäller kycklinguppfödning, att man i en avdelning får in en sjukdom men genom antibiotika i foder kan rädda större delen av besättningen.
Herr talman! En hantering där man inte kan hantera enskilda grisar kan ifrågasättas. Såvitt jag har förstått är det inte för grisar man vill tillsätta antibiotika i foder. Jag har inte hört att det är så man gör, utan det handlar om just coccidostatika till kyckling. Även här måste man försöka få en tingens ordning i djurstallarna så att det inte är nödvändigt. När det gäller coccidostatika väntar man inte, såvitt jag har förstått, på ett sjukdomsutbrott, utan det är egentligen fråga om en slentrianmässig användning av coccidostatika här i Sverige. Det som känns så oroande är att lagen öppnar för en mer slentrianmässig användning av antibiotika i foder. Jag tycker att detta borde försvinna för att Sverige skall öka trovärdigheten. När det gäller tungmetallen zink har jag förstått att det pågår en självsanering i de svenska stallarna, för alltfler svinuppfödare upptäcker att kolpulver har exakt samma effekt. Här handlar det om ifall man verkligen skall tillföra tungmetaller ute på åkern, eftersom zinket går rakt igenom grisarna. Jag skulle också vilja höra hur Leif Marklund bedömer detta med vinterutfodring till örnar. Bedömer Leif Marklund att det kommer att finnas en möjlighet för frivilliga entusiaster att även i fortsättningen lägga ut vinterfoder till t.ex. havsörn?
Herr talman! Jag vet inte var Gudrun Lindvall får sina uppgifter ifrån. Fördiskussionen inför detta betänkande om utvidgning handlar om den typ av sjukdomar i stallar som jag refererade till. Antibiotika används inte hur som helst, utan det är en av veterinären strikt hållning vid de tillfällen då det finns stor risk för utslagning av stora djurenheter. Foder som innehåller mindre än 150 milligram zink per kilo kan vara nödvändigt för att uppehålla de spårämnen som måste finnas i delar av djurs normala liv. Foder som innehåller en högre dos än denna är en veterinärssak. Då klassas det som läkemedel och måste skrivas ut av veterinär. Det finns en tillsyn över användandet. Har man så stor misstro till vårt veterinärväsende som Gudrun Lindvall har är det inte så mycket att diskutera längre. Vi som tror på veterinärens skicklighet och bedömningsförmåga när det gäller storleken på doser är helt övertygade om att det inte förekommer någon överförbrukning av antibiotika eftersom man diskuterar resistensriskerna. När det gäller örnar finns det faktiskt redan i dag möjligheter att efter veterinärbesiktning använda självdöda djur och djur från nödslakt för utfodring av örnar. De kan också användas för utfodring av pälsdjur. Det är ganska naturligt att man även i det här sammanhanget börjar inse risken för spridning av exempelvis svinpest eller BSE-sjukan som vi har i näraliggande område.
Herr talman! Jag kan inte avhålla mig från att ta replik. Jag vet att man diskuterar att destruktionsanläggningen för övre Norrland skall ligga någonstans söder om Umeå. Det är kanske inte helt klart om den skall ligga i Nordmaling eller i Örnsköldsvik. Tror Leif Marklund att det är rimligt att man, om man skall stödutfodra fjällräv uppe i Norrbottens fjälltrakter, åker ned till Nordmaling eller Örnsköldsvik för att hämta ett självdött djur. Det är faktiskt vad de nya direktiven innebär. Det som jag tänkte ta upp var avgifterna. Jag vill klargöra att vi från Vänsterpartiet tycker att det är okej att ta ut avgifter för det som skall göras, men samtidigt ser vi att det i och med EU-medlemskapet kommer mer och mer avgifter som läggs på de enskilda jordbruken. Vi vet att lönsamheten, speciellt för de små jordbrukarna, inte är stor. Om man, som det står i propositionen, får ta ut avgifter för i stort sett allt som har med foder att göra, t.o.m. hantering av foder i övrigt, som ju är väldigt diffust, tycker vi att det är befogat med en en översyn för att få en helhetsbedömning. Jag vill fråga om Leif Marklund har någon helhetsbedömning av hur många slags avgifter man kan ta ut från en enskild jordbrukare, inte bara när det gäller foder utan som helhet.
Herr talman! Jag börjar bakifrån med avgifterna. Den här typen av avgifter som inte är skatt - för här blandar vi ihop skatt och avgifter - tycker jag att det är naturligt att man tar ut av den som så att säga är brukare - eller av den som tillverkar fodret. Vi kommer att få nya tillfällen att föra den här diskussionen. Vi kommer exempelvis att diskutera detta när Björks utredning är klar, efter remissomgångarna när den kan bli till en proposition. Vi får också i samband med utvidgningen av CAP-reformen möjlighet att diskutera de samlade intäktsmöjligheterna och utgifterna för jordbruket. När det gäller foder till fjällrävar, som Maggi Mikaelsson hänvisar till, är det ju så att om man nödslaktar ett djur kan en veterinär göra besiktningen på ort och ställe. Djuret slaktas upp. Då behöver man inte åka till någon destruktionsanläggning med djuret för att sedan skaffa tillbaka det. Det framgår inte någonstans av detta betänkande.
Herr talman! Om man läser i direktivet och föreskrifterna framgår det med önskvärd tydlighet att det kommer att bli stora svårigheter om man inte lyckas med det undantag som tillkännagivandet innebär. När det gäller det här med avgifterna så tolkar jag det rätt snällt - eftersom klockan nu är tjugo över tio på kvällen - som att vi får tillfälle att komma tillbaka till frågan. Jag tolkar det som att Leif Marklund ser positivt på detta att man behöver göra en översyn av avgifterna för att få en helhetsbedömning.